Herr talman! Här ger jag i mitt anförande Arne Gadd en honnör, och så svarar han med en sådan avbasning. Jag har redan klargjort min syn på den ekonomiska politiken i USA och Storbritannien. Enligt Arne Gadd är det ingen hejd på den nöd och misär som råder i dessa länder. Man frågar sig onekligen, efter att ha hört den beskrivningen, varför inte deras folk reser sig och kastar undan förtryckarna. Hur kan det då komma sig att Margaret Thatcher enligt opinionsmätningarna vid ett val i dag skulle vinna en ännu större seger än hon gjorde förra gången och att labour — herr Gadds systerparti — går mot en valkatastrof? Och hur kommer det sig att även Arne Gadd mitt uppe i allt tal om soppköksköer ändå medger att ljuset i konjunkturtunneln kommer från USA och att man där — efter att nu ha fått ned inflationen — kan påbörja en ekonomisk återhämtning? Arne Gadd försökte urskulda den franska socialistiska regeringens misslyckande, när den återgick till en keynesiansk stimulanspolitik. Om det är bara att säga att trots att man där nu lagt om politiken i åtstramande riktning, så blir skadorna av det experimentet så stora, inte minst i form av hög arbetslöshet, att det nu allmänt väntas att Frankrike tvingas till ytterligare en devalvering efter kommunalvalen inom kort. Finansutskottets ordförande ifrågasatte besparingseffekten av det moderata budgetalternativet. Företrädarna för regeringspartiet har på den punkten haft svårt att bestämma sig för en klar ståndpunkt. Först gick finansdepartementet ut med en detaljerad kalkyl, som visade att den av oss föreslagna minskningen av budgetunderskottet med 13 miljarder i själva verket bara var 4,5. Då kan man fråga sig hur den här politiken kunde framställas som en stor fara för mänskligheten. Nu sägs det i utskottsbetänkandet att besparingseffekterna av vår motion skulle vara kraftigt överskattade, om inte drastiska omläggningar av betalningsrutinerna sätts in. Men man gör inget försök att precisera hur det ligger till, och det framskymtar faktiskt att man menar att budgetunderskottet med moderat politik blir ungefär 10 miljarder lägre än med regeringens. Det innebär i själva verket en större korrigering av finansdepartementets kalkyl än av någon vi har gjort. Får jag ge ett råd, Arne Gadd: Håll er till våra siffror! De är så noggrant beräknade som det går. Dessutom ger det er ju en större chans att skrämmas med högerspöket. En sak dock: Ta inte i för mycket — det får ni bara äta upp själva när ni tvingas att spara lika mycket som eller mer än vad vi

Herr talman! Det var ett märkligt anförande som utskottets värderade ordförande presterade från kammarens talarstol, men jag skall nöja mig med att plocka ut vissa saker i hans anförande som jag vill kommentera. Först och främst den utsträckta handen, som blivit något av en symbol i debatten, men en symbol som egentligen har ett mycket tvivelaktigt innehåll. Hur är det, Arne Gadd? Socialdemokraterna vill ha samförstånd men framhärdar i den allvarligaste socialiseringsaktion mot Sveriges ekonomi som vi har bevittnat under efterkrigstiden — i form av de kollektiva löntagarfonderna. Vad är det för utsträckt hand i detta? Man hoppade av från skatteuppgörelsen med mittenpartierna. Vad är det för utsträckt hand i det? Man bekrigade under valrörelsen mycket intensivt t.ex. karensdagarna och den begränsade automatik i pensionssystemet som vi införde. Vad är det för utsträckt hand i det? De senaste dagarna har man när det gäller skogspolitiken gått ut med ett förslag som är illa underbyggt, som är en utmaning och som i och för sig också är ett försök att driva en socialistisk skogspolitik. Vad är det för öppen och utsträckt hand i detta? Socialdemokratin bör nog tänka över sin egen position, innan den går ut och mästrar andra för att de inte vill acceptera vilka förslag som helst. Sedan förslaget om att bryta automatiken som vi lagt fram. Socialdemokraterna i finansutskottet hade ju full frihet att ansluta sig till vårt förslag. Moderater, folkpartister och centerpartister är överens om att man måste, om det skall vara meningsfullt, rikta en direkt beställning till regeringen om konkreta åtgärder. Men det vågade socialdemokraterna i finansutskottet inte göra. Varför inte, när man är så samarbetsvillig, visa det med konkreta insatser? Det är ganska anmärkningsvärt att man här ifrån talarstolen beskyller andra för brist på samarbetsvilja när man själv inte visat någonting av detta. Sedan säger Arne Gadd att centern och folkpartiet accepterat inriktningen av den ekonomiska politiken. Nej, inte alls! Vi har i vår reservation utvecklat varför vi inte accepterar den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Arne Gadd säger också i det sammanhanget att vi bara presterat formella besparingar. Är det formella besparingar att privatisera valda delar av Statsföretag och att på den vägen lätta trycket på statsbudgeten?

Herr talman! Det var en något pompös finansutskottsordförande som uppträdde här. Han mästrade oss i folkpartiet och sade att vi var svaga. Det var ingen måtta på hur illa ställt det var med den nuvarande oppositionen. Men, Arne Gadd, om det är så att man skall börja på att resonera med ett annat parti och det är en utsträckt hand, så måste den ju ändå ha något innehåll. Det kan, som Nils G. Åsling alldeles nyss har pekat på, inte vara så att socialdemokratin för ut politiska förslag som står i direkt strid med vår politik, ideologiskt och praktiskt. Den utsträckta handen har varit tom, och den har förblivit tom. Nu säger Arne Gadd att ni inte kan hålla på och fjanta omkring för länge med det här. Nej, har ni fjantat, så får ni väl fortsätta med det, i varje fall om den utsträckta handen inte har något mer konkret innehåll än vad vi hittills sett av konstruktiv vilja att få en bättre balans i svensk ekonomi. Hur är det med det budgetalternativ som vi har presenterat för riksdagen? Arne Gadd säger att det i saldohänseende inte ligger så långt ifrån regeringens förslag. Nej, det är riktigt. Jag sade att det skiljer kanske fyra miljarder eller så. Det är en icke föraktlig skillnad när man skall försöka få ned budgetunderskottet. Men det centrala i det hela är att vi gör besparingar på — som jag har påpekat — 30 miljarder kronor på helår, om man räknar in även dessa engångsbesparingar. Vi ändrar vidare inriktningen på den svenska ekonomin, så att det blir mer lönsamt för människor att arbeta och så att de får sin köpkraft via inkomsten och mindre via transfereringar och subventioner. Det är det som är den viktiga skillnaden mellan er och vår politik. Det är därför av väldigt stor betydelse att man inte bara talar om att spara och arbeta sig ur krisen, utan också talar om var man skall göra dessa besparingar. Det finns inget av besparingsarbete från regeringens sida mer än detta huvudalternativ på 2 20. Kunde Arne Gadd tala om vilken strategi ni har för att på utgiftssidan få ned det stora budgetunderskottet, skulle riksdagen vara mycket intresserad av att få höra det. Får jag sedan allra sist, herr talman, bara säga det, att vad vi under vår tid gjorde för att återställa konkurrenskraften i svenskt näringsliv från 1976 fram till 1982 var icke betydelselöst, Arne Gadd. Det var flera åtgärder som vidtogs för att förbättra kapitalmarknaden och arbetsmarknaden för att se till att arbetslösheten hölls nere. Det var framför allt åtgärder för att få balans i ekonomin med fyra sparpaket på 20 miljarder, där socialdemokratin ständigt sade nej och hade mera överbud än försök att få ned underskottet via utgiftsprutningar.

Herr talman! Det har märkts på företrädarna, och det kommer att märkas på mig också, att vi bara har tre minuter för att gå i svaromål — jag beklagar det. Jag måste säga att den beskrivning som man gjorde av vår politik från socialdemokraternas sida var både bra och dålig. Det var ju roligt att höra att de tycker att den är sympatisk. Jag vet inte om det har uttalats så vackra ord i den här kammaren förut när det gäller vår politik, men jag tackar för dessa ord. Vad som däremot var felaktigt var påståendet att det var en konsumtionspolitik rakt igenom, för det är den verkligen inte. Jag skall passa på att redogöra litet för de förslag som vi har rent konkret. Vi vill bl.a. minska konsumtionen för kungen genom att minska anslaget till hovet. Vi vill minska försvarsutgifterna. Vi vill skärpa skatten på förmögenheter, arv och gåvor. Vi vill avskaffa aktieoch skattefondssparandet — något som socialdemokraterna också ville före valet. Vi vill ha en avgift på utlandsinvesteringar för att om möjligt begränsa dem och samtidigt dra in pengar till statskassan. Vi vill ha en omsättningsskatt på aktier. Aktiebörsen slår ju världsrekord varje vecka i omsättning och värdeökning. Vi vill slopa rätten till avdrag för representation. Detta är några av våra förslag till inkomster. Hur skall de här pengarna användas? Jag nämner de största utgiftsposterna. Vi vill ha en ungdomsgaranti, där alla ungdomar skall kunna garanteras rätten till arbete. Det kommer att kosta statskassan ungefär 2,5 miljarder. Det leder naturligtvis, om man säger så, till en ökad konsumtion. Ungdomarna får råd att skaffa en bostad och bygga upp en egen ekonomi och slipper leva på föräldrarna. Det kan knappast ses som någonting negativt, även om man skulle vara anhängare av åtstramningspolitiken. Vi vill ha åtgärder mot utförsäkringen. Det är en kostnad som, om det inte görs någonting från statens håll, kommunerna kommer att drabbas av, därför att när personer är utförsäkrade tvingas de ställa sig i kö hos socialförvaltningarna ute i kommunerna och få uppehället betalt. Vi vill investera i inlandsbanan, vi vill investera i SJ, och vi vill ge statens vägverk mera pengar för att bygga vissa vägar. Vi säger nej till nedskärningarna inom skolan, därför att vi vill ha en bättre skola och bättre utbildning. Vi vill anslå 1 miljard till industriell utveckling, ett första års anslag, och vi vill anslå tre miljarder tillatt skapa 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten inom den offentliga sektorn inom tre år. Det här ger enligt våra beräkningar ett budgetunderskott som är 3 miljarder större än regeringens. Ni har räknat det till 7 miljarder. Även om vi båda skulle justera våra beräkningar, rör det sig ju bara om några få miljarder — skillnaden kan räknas på ena handens fingrar. Det är alltså inte några fantastiska summor det handlar om, och det är absolut ingen konsumtionspolitik. Arne Gadd har haft problem med de borgerliga och deras feghet, att de inte vågar ta de utsträckta händerna. Sträck ut handen till vänster! Vi är inte fega, vi törs ta den. Men jag undrar om ni vågar sträcka ut den.

Herr talman! Arne Gadd sade i sitt anförande att moderaterna visserligen aldrig direkt har talat för ökad arbetslöshet, men innebörden av deras politik är ändå att de vill åstadkomma det. Den här tanken, att något parti skulle gå in för att skapa arbetslöshet, faller ju egentligen på sin egen orimlighet. Jag skall ändå ägna några minuter åt att påvisa varför. Att ge sig in på en sådan kurs skulle vara liktydigt med politiskt självmord. Nu tycker jag till en början att socialdemokraterna kanske skall akta sig för att ta till för stora ord i det här sammanhanget. Vi kommer under denna mandatperiod att få uppleva den största arbetslösheten i Sverige i modern tid. Tyvärr kommer det att bli fallet. Om man räknar efter — och jag har sett att man även it.ex. LO-tidningen börjar begagna det synsättet — hur många människor som omfattas av olika program för arbetsmarknadsåtgärder, kommer man upp i 7, 8 eller 9 96 av arbetskraften. Det är tal som inte mycket skiljer sig från siffrorna för USA, Storbritannien eller för den delen för Frankrike med dess socialistiska regering. Detta är inget att bli förvånad över, för i en ekonomi i obalans kan den ekonomiska politiken inte inriktas på att i varje läge hålla full sysselsättning. Det finns en gräns för hur många jobb som kan inrättas med konstlade åtgärder. Men framför allt finns det en gräns för hur länge arbetslösheten kan hållas nere den vägen. Fler arbetstillfällen skall komma fram som ett resultat av en riktig ekonomisk politik. Detta förutsätter åtgärder, som vi moderater förespråkar, för yttre och inre balans, för lägre inflation och sänkt ränta och för bättre fungerande marknader. Det förslag om lärlingssystem som vi moderater fört fram är ett sätt att få en mer smidigt fungerande arbetsmarknad. Vi måste nu lära oss att det inte finns något utbytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet. Under 1970-talet gjorde vi erfarenheten att snabb inflation tvärtom undergräver våra möjligheter att undanröja arbetslöshet. En av Kjell-Olof Feldts medhjälpare, Klas Eklund som sitter här, har skrivit en bok, Den bistra sanningen. Jag skall citera ur den: ”Valet står inte mellan att bekämpa inflationen eller att bekämpa arbetslösheten. I stället måste vi få ner inflationen för att ha en chans att uppnå våra sysselsättningsmål — och detta kräver att vi minskar budgetunderskottet och dess inflationsdrivande effekter.” Jag tror att detta är sådant som vi alla måste vara överens om, och vi måste också vara på det klara med att inget parti medvetet vill gå in för att skapa arbetslöshet - tvärtom. Vi moderater vill föra en politik som leder till fler jobb, jobb som blir bestående därför att de vilar på en balanserad grund.

Herr talman! Arne Gadd talade om brister i finansutskottets arbete. Jag tycker att det är litet underligt att finansutskottets ordförande tar upp den frågan. Han om någon har ju möjligheter att vid utskottets bord initiera diskussioner, ta upp frågor och främja samarbetet. Jag skulle också vilja säga att Arne Gadd hade alla möjligheter att verka för att socialdemokraterna skulle ansluta sig exempelvis till vårt raka, konkreta förslag om att ge regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om hur utgiftsspiralen skall brytas. Varför anslöt sig inte socialdemokratin till det förslaget? Varför tog de socialdemokratiska ledamöterna i stället något slags halvhjärtad ställning i den frågan? Jag vill sedan återvända till Arne Gadds huvudanförande. Han sade att frågan om regional balans fick orimliga proportioner. Men jag kan försäkra Arne Gadd att man t.ex. i Norrlands inland kopplar samman den omständigheten att man plötsligt lyfter bort regional balans som ett övergripande mål med en rad andra åtgärder, t.ex. med att man fryst anslagen till regionalpolitiken, vilket innebär att man reellt försämrar insatserna. Jag kan också nämna en sådan detalj som att man drar ner anslaget till glesbygdsvägar. Det är ingen tillfällighet att detta har väckt uppseende. Arne Gadd sade nu att det inte låg någon avsikt bakom denna ändrade skrivning. Ligger det alltså ingen tanke bakom åtgärden att från finansplanen plocka ut ett av de övergripande politiska målen? Varför tog man då bort det? Det brister verkligen i logiken i det här sammanhanget. Låt mig också beröra vad som sagts här beträffande budgetsaldots utveckling. Både Arne Gadd och för all del också finansministern har hänvisat till att de sex åren med icke-socialistiska regeringar har orsakat den negativa utvecklingen. Jag brukar fråga: Vad har man från oppositionens sida bidragit med under de här åren? Kan man åberopa några förslag till besparingar? Under de fem år jag var ansvarig för industripolitiken upplevde jag att socialdemokratin inom den sektorn oavbrutet krävde större insatser, mera subventioner till industrin, aktivare insatser när det gällde de statliga företagen, etc., vilket allt innebar ökade kostnader. Arne Gadd satt själv här i kammaren och voterade emot den dåvarande regeringens varvsproposition, vilket fördröjde förslagens genomförande. Det innebar några hundra miljoner eller kanske någon miljard i ökade kostnader. Jag vill råda Arne Gadd att tänka efter litet, innan han riktar beskyllningar mot den tidigare regeringen.

Herr talman! Det är väl bara att konstatera att den utsträckta handen var tom. Jag vill slå fast detta än en gång. Det finansutskottets ordförande sade om att man ville ta upp den automatiska utgiftsstegringen i budgeten är ju, som jag sade redan i mitt inledningsanförande, inte särskilt kraftfullt, om det bara är fråga om att belysa konsekvenserna. Det har vi gjort länge. Nu gäller det att komma till praktisk handling i den här frågan. — Vi får väl lämna detta för dagen och beträffande det här politiska utspelet konstatera att tomma tunnor skramlar mest. Herr talman! Låt mig sedan ta fasta på det som Arne Gadd sade om åren 1976-1982. Det har blivit en mytbildning om att allt var så väldigt bra 1976. Det finns därför skäl att se på hur finansutskottet bedömde läget det året, just innan vi fick en regeringsväxling. Häromdagen tog jag mig för att läsa finansutskottets betänkande 1975/76:16, och där står bl.a.: ”Den utländska upplåningen måste därför bli omfattande även under det kommande året. I propositionen uppskattas, som redan nämnts, det sammanlagda underskottet i bytesbalansen för perioden 1974-1976 till ca 20 miljarder kr. Detta underskott finansieras i huvudsak genom ökad upplåning i utlandet. Enbart räntorna på denna upplåning beräknas till ca 2 miljarder kr. per år.” Det är här alltså fråga om en enig skrivning, som socialdemokraterna stod bakom. Litet längre fram står det: ”I Sverige liksom i andra länder har prisstegringen accentuerats upp under de senaste åren. Under 1960-talet höll sig uppgången i konsumentprisindex i genomsnitt vid 4 6 per år. Under de fyra första åren av 1970-talet var motsvarande tal ca 7 26. I år och nästa år räknar konjunkturinstitutet med genomsnittliga prisstegringar på 10 resp. 9 26. Detta betyder att de totala stegringarna av löner och andra inkomster på senare tid överstigit det samhällsekonomiska utrymme som förelegat. Detta har lett till en stark kostnadsstegring inom bl.a. svensk exportindustri. Den svenska exportens marknadsandelar vad gäller färdigvaror beräknas i år bli väsentligt lägre än 1974.” Arne Gadd! Det vore skäl att någon gång läsa den text som socialdemokratin själv skrev när vi tog över. Då kan det vara litet lättare att förstå att det var enorma problem för att få tillbaka konkurrenskraften i svenskt näringsliv som vi ärvde av den socialdemokratiska regeringen. Det gjorde vi med devalveringar och borttagande av arbetsgivaravgift, genom att förbättra arbetsmarknadslagstiftningen och kapitalförsörjningen till näringslivet, och nu håller vi på att vinna marknadsandelar.

Herr talman! Jag uppfattade Arne Gadds senaste inlägg så att han faktiskt accepterade min plädering för att vår politik inte var en expansionspolitik i allmänhet utan en riktad politik som skapar nya jobb, och det är jag ju tacksam för. Däremot blev det en liten diskussion om var socialdemokraternas identitet finns någonstans. Precis som jag i mitt första anförande markerade en klar gräns mot moderaterna, så har också socialdemokraterna gjort det. Det tycker jag är alldeles utmärkt och nödvändigt om man skall diskutera dagens politik. Moderaterna står mycket ensamma på en extrem position långt ut till höger. Däremot finns det ju ett gäng i mitten, två partier, som Arne Gadd har litet svårare att dra gränsen mot. Det är inviter om samarbete, och det är diskussioner om huruvida man har samma politik eller inte. Man skriver sig samman om vissa punkter, men man tolkar det ändå på olika sätt. Det är ett fasligt tjatter där. Jag tror att det vore välgörande för socialdemokratin om den även kunde göra en klar markering emot all borgerlighet och tala om att den är ett vänsterparti. Vår identitet finns på den socialistiska sidan, där vi vill sträva efter en planmässig utveckling av ekonomin som gynnar människornas möjligheter att få arbete, social välfärd och rättvisa. Enligt den nuvarande finansplanen befinner sig socialdemokraterna någonstans där man säger att man tycker att det nog vore bra med de här socialistiska målsättningarna — i och för sig — men förordar en borgerlig politik som bygger på en expansion av den amerikanska ekonomin, en uppgång inom OECD, devalveringar som försämrar reallönerna här hemma och skapar ökad konkurrenskraft. Man skall delta i något slags kapitalistisk exporttävlan för att klara krisen. Det vore bra för socialdemokraternas identitet om de tog ett rejält steg åt vänster. Jag menar att det finns utrymme för att enas om en riktig vänsterpolitik i riksdagen. Våra partier ingår i en ny majoritet, en ny majoritet som folk ville ha i stället för den borgerliga, och då finns det ingen anledning att prassla med borgarna. Vi måste komma överens om satsningar som ger nya jobb, som skapar social rättvisa — vår politik är sådan, det hävdar jag med full styrka. Jag tycker att de här inviterna till höger borde avslutas nu, Arne Gadd. Jag tycker att de har varit ovanligt påfrestande i dag. De har varit så tydliga och så bedjande. Men de vill ju inte ha handen. Sträck ut den åt vänster i stället! Vi skall inte klippa av fingrarna, men vi kommer att tala om, om vi anser att era förslag är bra eller dåliga, och vi kommer att lägga fram våra förslag. Jag tror att det är en fruktsam väg för att lösa landets kris.

Herr talman! Vid de senaste årens finansdebatter har det funnits skäl att inta en tämligen pessimistisk attityd. Jag vill inte påstå att vi inför dagens debatt har anledning till någon mer okvalificerad optimism. Ändock kan vissa hoppfulla tecken börja inregistreras. Om den politik som inleddes med höstens devalvering kan fullföljas med kraft och logik under ett par år, borde en definitiv vändning till det bättre kunna ske. För att sätta in dagens socialdemokratiska politik i dess rätta perspektiv är det nödvändigt att säga ett par ord om de gångna sex årens politik. Det är nödvändigt, inte enbart för att förstå ingredienserna i den socialdemokratiska strategin, utan också för att visa felaktigheterna i den mytbildning som man från borgerligt håll nu som bäst är i färd med att sprida. Med facit i hand är det nu ofrånkomligt att konstatera att de borgerliga sex åren innebar en utomordentligt dålig utveckling för svensk ekonomi. Det började egentligen omedelbart med den första trepartiregeringens två första år, 1977 och 1978. Då fick vi en total stagnation under 30 månader i svensk ekonomi. Samtidigt påbörjades undermineringen av statsfinanserna genom att regeringen på en och samma gång förde en åtstramningspolitik när det gällde privat konsumtion och hemmamarknad och en expansionspolitik när det gällde de offentliga utgifterna. Det gjorde att statens inkomster låg konstanta under ett par år, trots en betydande inflation — jag talar nu om löpande priser — samtidigt som de offentliga utgifterna steg i höjden. Redan 1978 hade man också lyckats åstadkomma ett budgetunderskott på 33 miljarder, som sedan fortsatte att växa med 10-15 miljarder om året. Låt mig för exakthetens skull ange utvecklingen när det gäller budgetunderskotten per kalenderår: Redan 1978 hade vi ett budgetunderskott på 33 miljarder kronor, 1979 44 miljarder, 1980 54 miljarder, 1981 66 miljarder och 1982 — alltså i fjol — 82 miljarder. Socialdemokraterna, som hade regeringsansvaret under de tre sista månaderna det året, kan knappast lastas för detta. Dessa siffror visar helt entydigt att de borgerliga alls inte hade budgetutvecklingen under kontroll, utan att underskotten växte med ett slags sinister inneboende automatik, som de borgerliga regeringarna inte förmådde göra något som helst åt. En väsentlig orsak till denna utveckling var den dåliga reala tillväxten i den svenska ekonomin. Åren 1977 och 1978 var som sagt två förlorade år. Efter en hygglig uppgång 1979 blev det sedan på nytt stagnation. Både år 1981 och år 1982 hade vi sjunkande inkomster. Tillsammantaget har detta gjort att utvecklingen i Sverige varit betydligt sämre än den varit i genomsnittet av OECD-länder och andra industriländer under åren 1977-1982. De borgerliga regeringarna älskade på sin tid att skylla ifrån sig på omvärlden. Faktum är dock att den genomsnittliga utvecklingen var mycket bättre i OECD-länderna än i vårt land. Där kunde man under de sex aktuella åren trots allt konstatera en ökning av nationalprodukten och inkomsterna på i genomsnitt 2,5-3 20 om året, under det att vi, som sagt, hade så gott som total stagnation. Om vi hade haft samma utveckling som andra industriländer, skulle vi i fjol ha haft 60 miljarder mer i resurser att röra oss med än vad vi i själva verket hade. Om man så vill, kan man säga att det är ett mått på vad borgerliga regeringar kostat oss i utebliven produktion. Det här är en väsentlig förklaring till budgetunderskotten. Hälften av den summan skulle ha tillfallit det offentliga i form av ökade skatteintäkter. En tillväxt som hade skett i takt med utvecklingen i genomsnittet av OECD-länderna skulle ha gjort det mycket lättare att sanera statens affärer. Därtill kommer den mest ödesdigra balansbristen i den svenska ekonomin: våra underskott i utlandsaffärerna. Trots det utomordentligt dåliga kapacitetsutnyttjandet i vår ekonomi tvingades vi under de sex nämnda åren att samtidigt låna 100 miljarder utomlands. Sådant var läget för den svenska ekonomin då den socialdemokratiska regeringen tog över efter valet. Det var en i högsta grad sårbar ekonomi som den nya regeringen fick överta. Den sårbarheten blev omedelbart uppenbar. Redan i mitten av augusti, månaden före valet, kunde vi konstatera en tendens till kraftig utströmning av valutor från vårt land. Kapitalutströmningen fortsatte, och den kulminerade under ett par veckor före och ett par veckor efter valet. Det är inte svårt att förstå varför så blev fallet. Ett land med så svag bytesbalans som Sveriges ligger öppet för spekulativa kapitalrörelser i dagens internationella värld. Med bytesbalansunderskott som kumulativt fortsätter att öka med 1,5 miljarder i månaden kommer förväntningarna till slut bara att gå åt ett håll: hela världen tror att kronans värde snart kommer att skrivas ned på nytt. I exakt samma situation hade trepartiregeringen befunnit sig i januari 1981, då vi också hade ett kraftigt utflöde av valuta. Vad man då tvangs till var en chockhöjning av räntan för att försöka få bukt med och stopp på valutautflödet. Den nya socialdemokratiska regeringen hade därför egentligen enbart två alternativ att välja mellan. Man var pressad mot väggen. Man kunde välja antingen, som var fallet under den borgerliga regeringen, en kraftig räntehöjning med allt negativt som en sådan skulle medföra eller en nedskrivning av kronans värde, dvs. en devalvering. Med tanke på det läge som svensk ekonomi befann sig i var det naturligt att regeringen valde att genomföra en devalvering. Tanken att man i stället skulle ha prövat en ren åtstramningspolitik var nödvändigtvis förfelad. En sådan politik hade nämligen lett till en kraftig stegring i arbetslösheten och en ytterligare försvagning av en redan svag ekonomi. Det var i grunden det moderata, konservativa alternativet. Det andra, motsatta alternativet om en expansion var uteslutet på grund av underskotten i bytesbalansen och storfinanserna. Mot denna bakgrund blev den tredje vägen det naturliga alternativet. Vi måste nämligen komma ihåg att samtidigt som vi levde över våra tillgångar — i den meningen att vi hade dessa underskott i våra affärer med utlandet — levde vi också under våra tillgångar, för vi använde inte de resurser som fanns i landet, framför allt inte den arbetskraft som stod till vårt förfogande. I detta läge blev devalveringen den logiska politiken. En devalvering gör att svenska produkter blir mer konkurrenskraftiga. På hemmamarknaden kan nu våra egna importkonkurrerande företag ta över en större del av vår egen svenska marknad. Samtidigt kan en större andel av den utländska efterfrågan vridas över mot de svenska produkterna. Tillsammans gör detta att efterfrågan på svenska produkter och tjänster ökar, även om kanske efterfrågan totalt inom landet sjunker. Det är själva vitsen med devalveringen som det gäller att förstå. Och devalveringen blir därför också kärnpunkten i den tredje vägens strategi. Det är litet egendomligt att nu se de borgerliga partiernas reaktion på denna den tredje vägens politik. Moderaterna försöker att tala om annat.Å ena sidan hävdar moderaterna att vi måste expandera den konkurrensutsatta sektorns del av vår ekonomi. Men å andra sidan säger de att den här devalveringsstrategin är felaktig — den är någon felaktig och gammaldags ”tillväxtstrategi”. Detta går naturligtvis inte ihop. Sanningen är den att det inte finns någon enskild åtgärd som med sådan kraft befrämjar just den konkurrensutsatta sektorns expansion som devalveringen. I likhet med vad som varit fallet under sex år när vi haft borgerliga regeringar försöker moderaterna nu att springa undan från ansvaret för de verkliga realiteterna, samtidigt som de talar om någon annan värld där utanför, något slags inbillad värld, och uppträder som någon sorts sturska karlar, skärande pipor i propagandans vass. Mittenpartierna har — som man kunde vänta sig — en mer tveeggad inställning till devalveringen. De kan inte riktigt förneka att en devalvering framstod som mer eller mindre nödvändig i oktober, men de anser att den inte hade bort bli så stor — 5-6 70 hade kanske räckt. Vidare beklagar sig mitten över att en devalvering har ett moment av internationellt konkurrensmedel över sig. Mot detta kan sägas att i det läge som vi befann oss i efter sex borgerliga år hade vi inget annat val: vi måste helt enkelt stärka vårt internationella konkurrensläge om vi skulle kunna återvinna marknadsandelar — och det är det som det rör sig om. Vi måste återvinna marknadsandelar för att på nytt nå balans i vår ekonomi. Sedan ägnar sig mittenpartierna åt en helt felaktig — jag skulle nästan vilja säga grotesk — historieskrivning, då man försöker påstå att socialdemokraternas fyra vallöften skulle ha utlöst sensommarens och höstens valutautflöde. Detta är helt nonsens. Bankirerna på Wall Street och gnomerna i Zärich håller inte reda på alla sådana detaljer. En helt finansierad, mindre omläggning i transfereringssystemet — som det rörde sig om här — påverkar inte dem och inte någon internationell valutaspekulation. Den internationella valutaspekulationen bestäms helt och hållet av de kumulativa, grundläggande bytesbalansunderskott som fanns och som hade blivit kroniska, som ökade för varje månad, under de borgerliga åren. En annan felaktig tankegång som föreligger hos både moderaterna och mittenpartierna är att den devalvering som regeringen genomförde kan lyckas enbart om vi får en internationell konjunkturuppgång. Jag skulle vilja säga att det är precis det motsatta som är fallet. Med en internationell konjunkturuppgång hade vi möjligen chans att klara oss även utan en devalvering. Men utan en sådan uppgång framstår devalveringen som den enda försäkran som vi kan ha mot fortsatta bytesbalansunderskott. Det är självklart att en devalvering också har vissa nackdelar. Vi kommer att få en momentan uppgång i inflationstakten. Reallönerna pressas tillbaka, och det är obehagliga biverkningar. Men dem har vi från socialdemokratiskt håll, från regeringshåll, heller aldrig försökt att dölja. Även om avtalsrörelsen har en viss tröghet, tyder dock mycket på att de fackliga organisationerna och en bred allmänhet också inser och accepterar dessa biverkningar. Man förstår att en kort tid av obehag kan vara nödvändig för att på längre sikt nå balans i den svenska ekonomin. Oppositionens attityd är minst sagt falsk. Det går inte att på en och samma gång önska sig den expansion av den konkurrensutsatta sektorn som man vill ha och tro att man kan få den utan någon som helst form av nedpressning av inhemsk efterfrågan och absorption. Det går helt enkelt inte ihop. Vill man ha de goda, önskvärda följderna tvingas man också acceptera det som inte är fullt så trevligt under en förhoppningsvis relativt kort tidsperiod. Det är givetvis också av största vikt att devalveringsstrategin följs upp med en återhållsam löneutveckling. På den punkten tror jag att det finns anledning till en relativ hoppfullhet. Ett bärande inslag i den socialdemokratiska politiken har just varit att sträva efter rättvisa i fördelningen, så att den relativa återhållsamhet som måste till kan accepteras av alla. I detta perspektiv blir också höstens fyra vallöften åtgärder som på litet längre sikt stimulerar produktiviteten och leder till att den nödvändiga anpassning som måste till underlättas. Men vi socialdemokrater är också på det klara med att vi i arbetet på att sanera statens affärer efter de borgerliga olycksåren måste försöka banta budgetens utgiftssida. Automatiken måste ses över, och kraftigare politiska prioriteringar måste med all sannolikhet till. Jag är litet förvånad över den diskussion som vi har haft i dag. Om man ser till fakta skall man finna att mittenpartiernas budgetförslag bara skiljer sig ytterst marginellt från regeringens. När man har skalat bort all luft och alla trick med fonder och annat kan det röra sig om en besparing i storleksordningen 2 miljarder kronor. I samband med ett underskott på 90 miljarder är det snarast växelpengar det rör sig om. Jag anklagar inte mittenpartierna för detta. Det är ohyggligt svårt att på kort sikt åstadkomma väldigt kraftiga nedskärningar, om man vill behålla någorlunda social rättvisa och försöka bekämpa arbetslösheten. Allt jag vill säga är att vi i den meningen sitter i samma båt, och att det gäller att gemensamt försöka lösa det problem som vi har framför oss. Moderaterna är litet käckare, den erkänslan måste man ge dem. De vill skära ned, inte med vad de själva påstår, stora siffror, utan med i netto kanske 9-10 miljarder — det är möjligt. Det beror litet på hur de olika variablerna i ekonomin faller ut. Men vad leder det till? Jo, det leder ovedersägligen till att vi under kommande budgetår får en ökning av den öppna arbetslösheten med 40 000-50 000 människor. Det leder också till att beredskapsarbeten dras in, att arbetslöshetsförsäkringen försämras etc. Det leder till en klar omfördelning från de sämst ställda, de mest utsatta, till de mer välsituerade. Det är de alternativ vi står inför. Men själva det grundläggande problemet kvarstår, och det bör man ta tag i med allvar.

Jag sade nyss att den devalveringsstrategi som regeringen valt kan ses som en politik där vi så långt som möjligt av egen kraft söker lösa våra problem. Även om den internationella marknaden inte skulle öka särskilt kraftigt, är det nödvändigt för oss att försöka ta större marknadsandelar för svensk industri, både hemma i vårt land och utomlands. Detta innebär naturligtvis inte att man på något sätt förnekar vårt internationella beroende. Men världsekonomins utveckling under det senaste decenniet har varit svag. Inte minst beror detta på en nästan total avsaknad av försök att samordna politiken i olika länder för att söka lösa problem som till sin natur är internationella. Hade man svarat på ett mera adekvat sätt på den första oljeprisökningen 1973-1974 med ett internationellt samarbete mellan OECD och OPEC, skulle man ha kunnat lösa ett stor del av 1970-talets problem. I själva verket kontrasterar den attityd som intagits under de senaste tio åren kraftigt mot den som rådde under tiden från Marshall-hjälpens dagar i slutet av 1940-talet fram till början av 1970-talet. Det råder inget tvivel om att bristen på internationellt samarbete och samordning varit en starkt bidragande orsak till den svaga prestationsförmågan hos den internationella ekonomin under det senaste decenniet. Detta märks inte minst på det internationella valutasystemets sätt att fungera. Sedan rörliga växelkurser i mer allmän skala infördes 1973 har vi haft utomordentligt kraftiga svängningar i växelkurserna hos ledande valutor som dollar, tyska mark och yen, som ingalunda kan förklaras av underliggande fundamentala ekonomiska faktorer. Vissa länder har också medvetet fört en restriktiv penningpolitik, som drivit upp värdet på den egna valutan. Menii ett system av rörliga växelkurser gäller att den enes bröd är den andres död. Om ett land apprecierar, tvingas andra länder att depreciera. Länder som USA och England har därigenom försvårat inflationsbekämpningen i andra länder. Ekonometriska studier som gjorts visar att den drygt 20-procentiga appreciering av dollarn som ägt rum ökat inflationsgraden i Västeuropa med åtminstone 3 Jc. Det är naturligtvis en ganska ansenlig inflationschock som Västeuropa har fått svälja. Därtill kommer förstås att den monetaristiska politiken — det är detta som är det centrala i vår kritik av den — kostat de egna länderna utomordentligt stora förluster i hög arbetslöshet och förlorad produktion. Låt mig ta USA som exempel. Vi kan räkna med att BNP-gapet i USA, dvs. produktionsförlusten till följd av den monetaristiska penningpolitik man har fört, uppgår till storleksordningen 300 miljarder dollar om året. Det är en ofattbart stor siffra. Den är större än de samlade amerikanska försvarsansträngningarna, eller ett belopp som är ungefär fyra fem gånger så stort som hela den svenska nationalprodukten. Det är möjligt att man inte bryr sig om de 13 eller 14 miljoner arbetslösa som man har i Förenta staterna. Men även en konservativ som Lars Tobisson borde ändå rysa litet, tycker jag, inför tanken på det vanvettiga slöseri som denna politik innebär. I dagens ekonomi hänger alla länder samman, och därför är det svårt för ett enskilt land att föra en expansiv ekonomisk politik. Det är därför som både regeringen i finansplanen och vi socialdemokrater i utskottet med sådan kraft och emfas framhållit behovet av samordning och samarbete på det internationella ekonomiska planet. Här stöds vi också av samtliga partier utom av moderaterna. Moderaterna framhärdar i sin roll av motvalls käring. De ställer sig vid sidan av och pekar finger och säger att vi vill ”pådyvla” andra länder vår mening. Detta är rent nonsens. Allt som vi argumenterar för är ett organiserat samarbete, av det slag som förekom under ett kvartssekel av exceptionell tillväxt i utrikeshandel och produktion som faktiskt förelåg i den industrialiserade världen fram till början av 1970-talet. Lars Tobisson och hans gelikar har en mörkblåhet som verkligen förvånar. Men de tycks inte riktigt hålla reda på fakta om vad som händer utomlands. Nu är det faktiskt så att man även i USA kan se tecken på en omsvängning. I november-december lanserade Reagans administration t.ex. ett ganska stort vägbyggnadsprogram. Visserligen förnekade man att man gjorde det av sysselsättningsskäl, men de positiva stimulanseffekterna av denna ganska stora upprustning av det amerikanska vägsystemet är naturligtvis påtagliga. Den mycket konservative amerikanske finansministern tog också i november ett initiativ till ett samarbete inom den internationella valutafondens ram för att lösa de skuldsättningsproblem som fanns och som hade blivit mycket påtagliga när president Reagan besökte Mexico och vissa andra latinamerikanska länder. Av Lars Tobissons anförande här i dag verkar det nästan som om han är mera Reaganit än Reagan själv. Kanske är de svenska moderaterna större anhängare av Reaganomics än den amerikanske presidenten! Menar verkligen Lars Tobisson och hans meningsfränder att det är bättre att varje land stretar åt sitt håll än att länderna söker samordna sin politik i kompromissens anda för att nå en stabilisering av valutasystemet och åstadkomma en expansion hos världshandeln? Är er tro på marknadskrafternas förträfflighet så blind att ni totalt tappat ert sunda förnuft? Jag nämnde i inledningen till mitt anförande att det finns vissa tecken i den internationella utvecklingen som kan ge anledning till en försiktig optimism. Stämningsläget börjar nu svänga, och allt fler tror på en konjunkturuppgång redan detta år. Om den kommer från Amerika är vi enbart tacksamma för det. Det är i och för sig inte heller särskilt märkligt — Amerika har tre år av tillbakagång och stagnation bakom sig. Det som går ned brukar förr eller senare komma upp! Vi har nu sett att räntorna sjunker. Det har lett till att i första hand byggsidan fått fart. Men också i Storbritannien och i Västtyskland är utsikterna ljusare nu än för ett halvår sedan. Om Margaret Thatcher inför ett val — som hon f. ö. ingalunda är säker på att vinna, Lars Tobisson — tar sitt förnuft till fånga och stimulerar den engelska ekonomin, så är det så mycket bättre för världsekonomin. — Allt detta gör att sannolikheten för en viss draghjälp utifrån ökar. Om den här bilden står sig kommer det givetvis att underlätta den förbättring av den svenska bytesbalansen som man med devalveringsstrategin försökt åstadkomma. Samma sak gäller de sjunkande oljepriserna, som både direkt och indirekt kan få mycket stor betydelse för att hjälpa till att avskaffa våra dåliga utlandsaffärer, dvs. rätta till bytesbalansen. Men det här hindrar inte att vi till mycket stor del måste försöka lösa våra problem genom egna ansträngningar. Våra svenska balansrubbningar är alltför djupa för att kunna rättas till enbart genom en internationell konjunkturuppgång. Det var också därför som den tredje vägens politik med höstens kraftiga devalvering som centralt inslag var helt nödvändig. Det gäller nu för oss att fullfölja den politiken. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det vore bra om den sanering som vi ändå står inför kunde genomföras genom ett samarbete av alla goda krafter. Vi socialdemokrater i finansutskottet har försökt inta en öppen attityd. Vi har försökt att nå en så bred samling som möjligt bakom utskottets förslag. Oavsett om vi får en internationell konjunkturuppgång eller ej kommer vi att ha ett mycket svårt, stort och tungt arbete framför oss när det gäller att restaurera den svenska ekonomin. Med det, fru talman, ber jag få yrka bifall till finansutskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Jag undrar om det i finansutskottets' 13-åriga historia har förekommit att dess betänkande över budgetpropositionen innehållit 23 reservationer. Den borgerliga opposition som för bara sex månader sedan ville beskriva sig såsom ett regeringsalternativ har splittrats i en svärm av partiklar, som flyger och far i alla riktningar. Förutom det numera rutinmässiga utfallet mot den borgerliga väderkvarnen, dvs. löntagarfonderna, har man kunnat ena sig bara i en enda ekonomisk fråga av någon dimension. Det är inte några större krafttag man kräver av regeringen, bara förslag om att bryta automatiken i statsutgifterna. I övrigt liknar borgerlig ekonomisk politik mest ett övergivet slagfält med få överlevande. Man kan fråga vad detta symboliserar. En orsak är otvetydig. Moderaterna drar i väg åt höger i en fart, som varken folkpartiet eller centern vågar hänga med i. Jag kan ta ett exempel. Lars Tobisson gick så långt att han förkastade tanken på en internationellt samordnad aktion för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, en tanke som t.o.m. hans partiledare Ulf Adelsohn ställde sig bakom i Nordiska rådet. I stället hyllade Lars Tobisson den ekonomiska politik som har förts i England och USA men som numera till vissa delar har övergivits, vilket påpekades av Bo Södersten. Här är faktiskt Lars Tobisson mer konsekvent än sin partiledare. Den ekonomiska politik som moderaterna föreslår för Sverige skulle vinna högt gillande i de mest ultrakonservativa kretsarna i Europa och USA. Men frågan är om detta räcker såsom förklaring till den upplösning av borgerlig ekonomisk politik som vi bevittnar här i dag. Så är knappast fallet, eftersom centern och folkpartiet bara för sex månader sedan klart utlovade att man i den budget som vi nu diskuterar skulle skära ner utgifterna med 12 miljarder kronor. I dag ansluter man sig alltså i allt väsentligt till den budgetpolitik som regeringen för — låt vara att centern försöker skapa ett annat intryck genom diverse bokföringstransaktioner. I den föregående debatten mellan finansutskottets ledamöter växlades många repliker om vem som var samarbetsvillig och vem som inte var det. Om vislutar kivas om den saken och ser till substansen, råder det, som jag ser det, ändå ingen tvekan om att oenigheten om själva inriktningen av budgetpolitiken definitivt inte är så stor som retoriken ger intryck av. Vi och mittenpartierna vill minska budgetunderskottet, men vi vill inte minska det i sådan omfattning och i sådan takt att vi skapar mer arbetslöshet. När det gäller åtgärder på utgiftssidan är vi långt mer ense än för ett år sedan om att hårdheten i sådana ingrepp måste hållas tillbaka av fördelningspolitiska hänsyn. Det är möjligt, fru talman, att jag med åren har blivit en smula lomhörd. Men jag tyckte mig höra en liten, liten ny ton i dagens debatt. När vi senast i december diskuterade regeringens ekonomiska politik, talades det om att katastrof, elände och sammanbrott väntade Sveriges ekonomi. Men nu fördöms inte devalveringen, i varje fall inte lika kraftfullt. Alla, t.o.m. Lars Tobisson, börjar nu tala om ljusglimtar. Man varnar också för att förbättringen av Sveriges ekonomi skall bli så kraftig och gå så snabbt att vi glömmer våra långsiktiga ekonomiska problem. En svala gör förvisso ingen sommar. Det behövs säkert en hel svärm, innan samarbetsklimatet blir vad antagligen svenska folket önskar. Men om denna svala ändå har visat sig här i dag, kan det bero på att också det ekonomiska klimatet så smått börjar bli mindre kylslaget. Det är således inte lika lätt att i dag döma ut socialdemokratins ekonomiska politik, när vissa resultat börjar visa sig. Först finns naturligtvis tendenserna till den internationella konjunkturuppgången. Vi har de sänkta oljepriserna som kan hjälpa till. Detta muntrar upp, men vi tar definitivt inte åt oss äran av detta. Däremot kan Sveriges regering medverka till att en verklig internationell återhämtning sker genom att aktivt delta i det samarbete som håller på att växa fram för att få till stånd en samordnad internationell aktion för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. De senaste veckorna har ökat tillförsikten om att vi skall kunna nå vissa resultat i det arbetet. Men också i vårt eget land finns hoppfulla tecken. Vi har en ökad orderingång till exportindustrin. Vi har en växande optimism i näringslivet som tar sig många uttryck. Vi har fått ett lägre inflationstryck än vi hade fruktat, och underskottet i bytesbalansen blir i år antagligen långt mindre än vi trodde. Dessutom har räntan kunnat sänkas, och arbetslösheten har kunnat hållas åtminstone oförändrad genom mycket kraftiga insatser. Särskilt glädjande är att ungdomsarbetslösheten enligt den senaste mätningen nu börjar minska påtagligt. Men det vore mig fjärran att därmed säga att några som helst segrar är vunna. Vi har ännu att genomföra den svåraste fasen i regeringens ekonomiska strategi. Då är det två problem som här träder i förgrunden. Det ena är nödvändigheten att hålla nere kostnadsoch prisstegringen, så att devalveringens verkan på näringslivets konkurrenskraft helt får slå igenom i ökad produktion, fler sysselsatta och ökade investeringar. Det andra är det lika nödvändiga att hålla nere budgetunderskottet. Den dag — och den dagen ter sig nu inte alltför avlägsen — då aktiviteten i näringslivet ökar, då behovet av kapital för investeringar växer, kan ett alltför stort budgetunderskott bli ett allvarligt hinder för hela den processen. Dessutom hänger de här båda problemen samman och tenderar att förstärka varandra. De borgerliga partiernas företrädare har ställt många frågor i dag om hur regeringen skall hantera det budgetunderskott som de till större delen faktiskt själva lämnade efter sig. Vi har givit ett svar i årets budgetproposition, ett svar som åtminstone två av de borgerliga partierna i allt väsentligt tycks ha accepterat. Hur fortsättningen skall se ut, kommer regeringen att redovisa i kommande propositioner. Men låt mig i dag säga två saker. Det ena gäller den tidigare så ofta omnämnda nödvändigheten att bryta automatiken i den statliga utgiftsutvecklingen. Jag tror att det var framför allt Nils Åsling som ville göra gällande att detta skulle vara en yrvaken upptäckt från socialdemokratins sida, någonting som vi har kommit på just nu under de senaste veckorna, att automatiken i statsutgifterna är ett problem och att den måste brytas. Låt mig därför citera några meningar ur socialdemokratins program Framtid för Sverige som lades fram i juni 1981 och där vi sade följande beträffande budgetpolitiken: ”Det blir vidare nödvändigt att bryta en del av den automatik som leder till att en stor del av de offentliga utgifterna ofrånkomligt drivs upp år från år. Statsmakterna bör ha större möjligheter än nu att förutsättningslöst pröva olika utgifter, både med hänsyn till det samhällsekonomiska läget och genom att väga olika utgifter mot varandra. Detta är inte möjligt om en stor del av utgifterna är låsta genom olika typer av automatik och indexbindningar.” Detta sade vi i juni 1981. Det godtogs av vår partikongress, och det upprepade vi i valrörelsen. Sedan tillade vi i den proposition som framlades i januari, att budgetpolitiken kommande år måste inriktas på att metodiskt och långsiktigt uppnå en statsbudget i bättre balans. I det arbetet kommer ett antal åtgärder att vara centrala, främst att minska automatiken i utgiftstillväxten och att öka statsinkomsterna. Det andra är att det är lätt att stå här i kammarens talarstol och kräva förslag om ingrepp mot automatiken. För vad handlar det om när vi skall göra det? Jo, det handlar om medborgarnas välfärd och levnadsstandard, om pensionärernas skydd mot kostnadsstegringar, om innehållet i familje-, bostadsoch socialpolitiken. Det handlar om ändrade regler, sämre villkor och annat som berör människors vardag och svaga gruppers omständigheter. Därför är jag inte särskilt imponerad av att de tre borgerliga partierna har samlats kring att kräva förslag av regeringen om ingrepp mot automatiken. De förslagen är svåra att utforma, och det är det arbetet som pågår i regeringskansliet. När det är färdigt skall riksdagen få redovisning för vad vi har kommit fram till.

Fru talman! Först några korrigeringar med anledning av finansministerns inlägg. Han hävdade att jag förkastar tanken på internationell samordning av den ekonomiska politiken. Inte alls, om den går att få till stånd. Vad jag gjorde var att jag varnade för att knyta förhoppningar till att detta går att åstadkomma och sedan slå sig till ro här hemma och ingenting göra för att ta sig an de stora problem vi har och råda bot på dem. Regeringarna i USA och Storbritannien överger inte sin politik. De fullföljer den. När de nu har nått förstahandsmålet att få ner inflationen är det fullt naturligt att de släpper på åtstramningen för att få i gång tillväxten. Men de har också klart uttalat att inträffar det att priser och räntor stiger, då kommer de att strama åt igen — även om det skulle bli obekvämt för Sverige, som har så mycket mer djupgående bekymmer att hantera. Kjell-Olof Feldt tyckte sig kunna spåra ljuspunkter inte bara utomlands utan även här hemma. Det är ju roligt att kunna göra det, och det tillhör väl också i någon mån själva uppdraget som finansminister. Men de väldiga problem som vi nu snabbt måste ta itu med kvarstår och växer. Nils Åsling har redan frågat om de uppgifter som föreligger om att budgetunderskottet kan beräknas utvecklas långt förbi de 100 miljarderna. Låt mig späda på med en fråga som gäller formerna för statens upplåning. Frågan var staten skall låna pengar blir ju alltmer påträngande. Vi kan inte fortsätta att som hittills packa bankerna fulla med statsobligationer. Den konstlat låga obligationsräntan går ut över spararna. Bankernas resultat blir alltmer känsliga för svängningar i obligationskurserna. Framför allt bildar en sådan upplåning grund för en kreditexpansion som blir svår att kontrollera. Samma resonemang gäller i allt väsentligt försäkringsväsendet. AP-fonderna har dessutom av kända skäl slutat att växa. Återstår då inom landet företag och hushåll. Jag har svårt att se hur hushållen i ett läge, där reallönerna faller och sparkvoten redan är mycket låg, skall kunna öka sitt obligationssparande i den utsträckning som krävs. Företagen har på kort tid placerat bortåt 45 miljarder i statsskuldsväxlar, och de skall fortsätta upp till 70 miljarder innan året är slut. Men det kan ju inte vara näringslivets uppgift i längden att finansiera statsskulden. Det här är en kortsiktig upplåning och kan liknas vid en likviditetsbomb. Vad avser finansministern att göra för att förhindra att den stora upplåningen vid en konjunkturuppgång driver upp inflationstakten och räntenivån här i Sverige?

Fru talman! Finansministern säger att det är en splittrad opposition som framtonar ur finansutskottets betänkande. Jag är inte säker på att man kan karakterisera det så. Visst finns det delade meningar i vissa frågor, men i de principiella frågorna, om det grundläggande ekonomiska systemet i vårt samhälle, finns det en enig opposition, om man exkluderar vpk. Nejet till löntagarfonder skall finansministern inte negligera. Det är inget s.k. borgerligt flaggskepp. De kollektiva löntagarfonderna är ju ett socialdemokratiskt flaggskepp, och det säger vi samfällt nej till. Det är en viktig iakttagelse, tycker jag, som finansministern skall lägga på minnet. Sedan säger finansministern att centern i sitt budgetalternativ gör vissa bokföringstransaktioner. Ja, vi tar fram en del engångsbesparingar i förvissningen om att det sedan skall bli möjligt att bryta automatiken och gå vidare. Jag tycker att det är litet nonchalant att säga att t.ex. vårt förslag att privatisera vissa statliga företag för att lätta budgetbelastningen är en bokföringstransaktion. Det är ett principiellt ställningstagande som vi har gjort och som är viktigt också när det gäller att minska budgetbelastningen. Sedan gäller det naturligtvis devalveringen, som har kommit upp till diskussion här igen. Det är för tidigt att ge ett slutgiltigt omdöme. Man kan säga att vad som händer i den internationella ekonomin nu, ökad aktivitet i USA och Japan, OPEC:s nya problem med oljepriserna etc., egentligen kan komma att visa att devalveringen var ännu mer överdimensionerad. Vad säger den enskilde löntagaren som får satsa halva månadslönen på devalveringen? Hade inte hon eller han mycket hellre sett att vi hade genomfört karensdagarna och det reducerade indexskyddet för pensionerna? Folket ute på arbetsplatserna måste ställa sig frågan om inte devalveringen blir ödesdiger för privatekonomin. Man borde ha haft en bättre balans mellan privat och offentlig konsumtion i åtgärderna. Får jag sedan säga beträffande automatiken att den inte är någon ny upptäckt. Jag hoppas att finansministern är medveten om detta. Men vi har diskuterat t.ex. kompensationer för pensionärerna. Finansministern sade mycket frankt att det inte är någon tvekan: fr.o.m. 1984 får ATP pensionärerna full och oinskränkt kompensation. Hur är det med verklighetsuppfattningen på finansdepartementet beträffande problemet med automatiken i den statliga budgeten?

Fru talman! Kjell-Olof Feldt tyckte inte att vi hade åstadkommit så värst mycket från den icke-socialistiska oppositionen när vi tog upp frågan om automatiken. Men det är ändå så att vi hade — och det har jag redovisat här tidigare — jobbat med frågan under den tid vi hade regeringsansvaret. Det finns åtskilliga promemorior som Kjell-Olof Feldt förvisso har tagit över. Jag förmodar att han har gjort det och jobbar vidare med det här problemet. Han bör då veta att vi hade rätt avancerade planer och att det fanns möjligheter att omsätta de tankarna i konkreta förslag för Sveriges riksdag, om den politiska viljan förelegat. Men det underliga är då att den socialdemokratiska delen av finansutskottet inte ens vill vara med om att begära konkreta förslag utan stannar med att bara säga: Låt oss nu få konsekvenserna av automatiken belysta. Som om det skulle vara någonting spännande! Det har vi gjort länge. Det är ju känt vilket problem det är när utgiftssidan växer med 10-15 miljarder, för att vara försiktig, snabbare än vad inkomsterna gör. Det här är ett allvarligt problem som kräver större handlingskraft än i varje fall vad finansutskottets majoritet har visat på. Hur skall vi kunna finansiera den offentliga sektorn framöver? Även här finns det oerhört allvarliga problem. Jag kan bara nämna ATP-systemet, där vi har fått en belysning från riksförsäkringsverket hur man behöver en uppräkning på avgifterna med omkring 1 96 per år. Det kommer att vara en omöjlig börda att bära om det får följa en sådan trend. Någonting måste göras. Beredskapen måste höjas, Kjell-Olof Feldt, för att det inte skall gå snett för oss i den ekonomiska politiken framöver. Sedan måste jag säga, fru talman, att det är litet upprörande att vi inte får våra förslag rätt redovisade och refererade i debatten. Både Bo Södersten och Kjell-Olof Feldt försöker göra gällande att det inte finns några rejäla besparingar i folkpartiets motioner. Om man räknar in de engångsbesparingar, typ att lyfta ut bostadslån o. d., som vi har föreslagit, kommer vi fram till besparingar på 30 miljarder. Om vi inte tar med dem utan tar reala besparingar som är bestående och kommer att vara mer värdefulla ju längre tiden går, har vi ändå pekat på möjligheter till 10 miljarder i besparingar. Det är inga små saker. Att vi sedan släpper på skattesidan för att hålla uppe efterfrågan i den svenska ekonomin är en annan del i vår politik. Vi får då ett budgetsaldo som ligger åtminstone 4 miljarder kronor lägre. Men finessen i folkpartiets politik är ju att vi skall låta människor få sin köpkraft via inkomster och sparande i stället för via transfereringar och subventioner. Det är en viktig ändring i den ekonomiska politiken.

Fru talman! Finansministern försökte nu ge en positiv bild av den internationella utvecklingen. Det är klart att sådana tecken dyker upp undan för undan, eftersom det har varit en så lång nedgång nu, så att man får vara tacksam om det finns några små tecken på en uppgång. I USA, som man ofta hänvisar till, beror det främst på, vilket Bo Södersten också sade, att Reagan smyger ifrån sin politik nu. Det kan ju tänkas att det kan komma någon liten uppgång. Men SCB:s indikatorer på konjunkturläget ger väldigt dåliga besked om utvecklingen i Europa, framför allt i England och i Västtyskland. Det påpekas att arbetslösheten i Västtyskland är den största sedan Förbundsrepubliken bildades. Uppgifterna gäller januari månad i år. Jag tror att det är farligt att bygga alltför stora förhoppningar på en internationell konjunkturuppgång, och det framförde jag också i mitt första anförande. Vi kommer naturligtvis alltid, oavsett vilken politisk linje vi väljer, att vara till viss del beroende av en utländsk expansion. Men jag anser att det vore bra om man inledde en politik som medför att man kommer bort från ett så här stort beroende. Framför allt måste vi förhindra att det blir ännu större. Jag ser inga sådana tecken i regeringens ekonomiska politik, utan i huvudsak snurrar allt kring devalveringen. Devalveringen är det nav som skall ge oljan i alltihop, och sedan skall vi glida med i den internationella utvecklingen. Det är så det är tänkt. Jag tror att det vore en fördel för landets ekonomi på lång sikt om vi gick in för en ökad planmässighet och mera närmade oss de konkreta förslag som vänsterpartiet kommunisterna framlagt för att få till stånd en sysselsättningsutveckling, vilket skulle innebära utbyggnad både av industri och av offentlig sektor. Medan jag har finansministern här skulle jag vilja passa på att upprepa den fråga som jag ställde i mitt första anförande, eftersom den kom bort. Den gäller hur låginkomsttagarna i avtalsrörelsen skall kompenseras för skatteuppgörelsen. Men LO har nu visat att de som tjänar 150 000 kr. kanske får en kompensation genom avtalsrörelsen som tillsammans med skatteuppgörelsen skulle göra att de kan hänga med i inflationstakten, medan låginkomsttagarna inte ens får hälften. De förlorar i köpkraft gentemot andra. Den optimism i näringslivet som finansministern talade om kommer sig av att Volvo, ASEA, Saab och några stora läkemedelsföretag nu gör rekordvinster. Mot den bakgrunden vore det intressant att höra om finansministern tänker föreslå någonting för att skydda låginkomsttagarna mot devalveringens, skatteöverenskommelsens och avtalsrörelsens effekter.

Fru talman! Lars Tobisson ställde en fråga som är väsentlig och som jag skall försöka besvara så gott det går i nuvarande läge. Han frågade mig nämligen: Hur skall regeringen förhindra att den stora statliga upplåningen vid en konjunkturuppgång driver upp räntenivån i Sverige? Först vill jag notera — det är ändå anmärkningsvärt — att en moderat står här och börjar tala om en konjunkturuppgång och en ökning av den ekonomiska aktiviteten i ett land som regeras av socialister. Det torde vara anledning att sätta kors i taket — om det inte vore så högt dit. Men problemet kommer att finnas där, och det är därför budgetpropositionen och finansutskottets betänkande ägnar det så pass stor uppmärksamhet. Det är alldeles riktigt som Lars Tobisson säger, att genom den upplåningsmetodik som den tidigare regimen började använda -— dvs. att låna upp en mycket stor del av budgetunderskottet genom korta s.k. statsskuldsväxlar som löper på maximalt 18 månader — snurrar en stor del av statsskulden nu runt med mycket korta återbetalningstider. Det gör att vi lever farligt. Det var nog bekvämt att tillämpa den här upplåningsmetodiken i början med tanke på den stora likviditet som finns i näringslivet. Det finns fortfarande så mycket pengar i näringslivet att det går att låna upp betydande belopp. Där finns över 50 miljarder f. n., och det kommer säkert att bli mera. Men det här blir, som jag sade redan i mitt föregående inlägg, ett allvarligt problem i det fall aktiviteten börjar öka, investeringarna går upp och näringslivet behöver sina pengar. Då finns det bara två vägar att gå. Den ena är faktiskt att hålla nere budgetunderskottet — vi har tidigare talat om vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för att vi skall klara det. Den andra är — och det är i någon mån också ett svar på Hans Peterssons fråga — att med olika metoder dra in den överlikviditet i näringslivet som också vid en konjunkturuppgång kommer att finnas, även om den är mera ojämnt fördelad. Vi använder en sådan metod i år genom den tvångsvisa eller obligatoriska avsättningen av vinster till särskilda investeringsfondskonton i riksbanken. För att hålla räntenivån under kontroll kan vi behöva använda den metodiken om igen, även vid en konjunkturuppgång, om likviditeten visar sig bli så ojämnt fördelad som vi antagligen får räkna med. Det finns en tredje väg att gå, men den är så självklar att jag kanske inte behöver nämna den. Om uppgången i prisnivån i Sverige börjar dämpas — vilket jag tror blir fallet under loppet av det här året och under nästa år — då minskar också trycket på den svenska räntenivån. Skulle vi dessutom — vilket jag också tror är rimligt — minska underskottet i bytesbalansen, ökas utrymmet ytterligare för en självständig svensk räntepolitik. Det finns alltså förutsättningar och möjligheter, men de behöver utnyttjas allihop, om vi skall kunna klara av det här — det kan bli svårt nog ändå. Jag vill sedan återkomma till vad Nils Åsling sade. Det visar sig att han nu är nöjd med en opposition som principiellt är enig. Oppositionen behöver inte vara enig i någon sakfråga, utan bara i princip. Det påminner litet om läget under de borgerliga regeringsåren, då vi mer hade en regering i princip än en regering i praktiken. Och väl bekomme! Vi klarar oss naturligtvis också med en sådan opposition, men det vore roligt med en opposition som i sakfrågorna hade uppfattningar som gav substans åt debatten. Sedan vill jag säga att jag inte alls är nonchalant mot centerpartiets sätt att försöka minska budgetunderskottet när jag säger att större delen av förslagen består av bokföringstransaktioner. Nils Åsling vet att det förhåller sig så. Av de 21 miljarder som man påstår sig minska budgetunderskottet med motsvaras 15 miljarder av förslag där man flyttar statlig upplåning till andra institut, dvs. det blir precis samma belastning på kreditmarknaden. Dessutom är det i själva verket så, att om ni i centerpartiet skulle ha minskat budgetunderskottet med 21 miljarder, så hade ni framstått som de verkliga depressionsmakarna i Sveriges politik och skapat en situation med massarbetslöshet osv. Ni bör alltså vara glada över att så pass mycket är bokföringstransaktioner, för i annat fall vore politiken orimlig. På en punkt måste jag säga att jag inte tar åt mig, säger Nils Åsling. Det gäller idén om att privatisera statliga företag. Det är väl ingen bokföringstransaktion, säger han. Men det är det ända till den dag man har sålt de här företagen. Om Nils Åsling har några köpare till de statliga företagen som ställer upp och är beredda att betala pengar för dem, då blir det naturligtvis ett reellt innehåll i motionen, men innan man skaffat fram några köpare innebär den bara att man har noterat ett hopp om en inkomst. Slutligen vill jag säga till herr Åsling: Karensdagarna har använts till alla möjliga välsignelser i svensk ekonomi. Om vi hade infört karensdagar, då skulle industrin ha börjat producera och öka sin sysselsättning. Nu får jag höra att karensdagarna också skulle ha kunnat vara en ersättning för devalveringen. Om vi hade fått karensdagar skulle konkurrenskraften automatiskt ha ökat i svensk industri. Det var en märklig galt det där som går att använda till allt möjligt. Nils Åsling tror väl inte att det hade fungerat så att lönerörelsen i Sverige, som förvisso är besvärlig nog ändå, och trycket på kostnaderna, som den orsakar, hade varit lättare att genomföra om man dessutom hade haft det kaos som införandet av karensdagar på vissa delar av arbetsmarknaden hade skapat. Jag lovar att då hade situationen verkligen varit helt ohanterlig. Sedan vill jag säga till Rolf Wirtén att det stora i folkpartiets politik skulle alltså vara att folkpartiet i motsats till regeringen vill skapa köpkraft genom sänkta skatter och inte genom bidrag och subventioner. Nu tycker jag att folkpartiets resonemang är litet konstigt. Folkpartiet säger att man inte får dra ned efterfrågan för mycket, för det klarar inte konjunkturläget, och därför föreslås sänkt moms. Men momsen, Rolf Wirtén, skall sänkas den 1 januari 1984. Då förväntar åtminstone jag mig, och jag tror många med mig, att konjunkturen är på väg uppåt i Sverige, och det är mycket troligt att det just då skulle visa sig vara högst olämpligt att sänka momsen och öka budgetunderskottet och förstärka köpkraften den vägen. Men det är riktigt att det till viss del är en annan ekonomisk politik. Det är en annan fördelningspolitik, för det som ni framför allt kräver när det gäller skatterna är att indexregleringen av inkomstskatteskalan skall genomföras fullt ut med mycket stora skattesänkningar för höginkomsttagare, långt större än dem som faktiskt blir ett resultat av marginalskattesänkningarna. Jag hoppas att Rolf Wirtén har observerat vilka problem som skattereformen skapar i årets avtalsrörelse, problem som vi var medvetna om från början och som den nuvarande regeringen gjorde betydande ansträngningar för att minska innan avtalsrörelsen kom i gång. Jag tror att vi delvis har lyckats, men problem finns det. Jag kan bara säga att om folkpartiets, och för den delen borgerlighetens, politik fått genomföras hade problemen varit ännu mycket större än vad de faktiskt är. Till slut vill jag säga till Hans Petersson i Hallstahammar att kommunisterna alltid har hävdat att vi socialdemokrater är alltför internationella, vi gör Sverige alltför beroende av internationella marknader, och nu skall vi satsa på exporten. I stället bör vi enligt kommunisterna göra någonting annat. Man blir dock aldrig riktigt på det klara med vad kommunisterna menar. Vi skall satsa på planhushållning, vi skall förhindra import utan att stänga gränserna, vi skall hålla oss undan från det internationella inflytandet. Men betänk en enda liten sak, Hans Petersson. Det stora internationella beroendet Sverige har just nu består i att vi har en nettoskuld till utlandet på 120 miljarder kronor, att vi i år skall betala räntor till utländska långivare på 14 miljarder. Det är det internationella beroende som sex års borgerlig politik har försatt oss i. Den enda vägen ut ur detta beroende är faktiskt att öka vår export och minska vår import. Någon annan väg finns inte, om vi inte skall byta ekonomiskt system och införa det som f.n. utgör vardagens glädjeämne och tjusning i Östeuropa.

Fru talman! Ja, Kjell-Olof Feldt, med socialdemokratisk politik hade upplåningen och skuldsättningen varit ännu större. Jag skall inte gräla om det, utan jag skall tacka för det intressanta svar som jag fick på min fråga. Det gav sådan mersmak att jag på stående fot utlovar en interpellation i ämnet, så att vi kan få litet mer tid för den diskussionen. I dag måste jag tyvärr ägna mig åt att knyta upp några andra lösa trådar. Kjell-Olof Feldt tog antalet reservationer i finansutskottet som uttryck för borgerlig splittring. Nils Åsling har redan förklarat detta. Men hur är det i regeringen? Jag tycker att det finns många tecken på att Kjell-Olof Feldt har det svårt med sina statsrådskolleger. Jag har redan påmint om ett uttalande häromdagen av Anita Gradin där hon betecknade det som helt nödvändigt att fortsätta att bygga ut den offentliga sektorn, och hon hänvisade till partikongressens beslut om en 2-procentig volymökning i kommunerna. Stämmer det med innehållet i den proposition som finansministern skall lägga fram endera dagen? Det kan vara intressant att få veta. När propositionen kommer skall vi i alla fall läsa den noga och se hur det förhåller sig. Om nu Kjell-Olof Feldt har det svårt med statsrådskolleger, SSU, delar av A-pressen och fackföreningsrörelsen, så skall han ändå veta att han vid en omläggning av den ekonomiska politiken i åtstramande riktning alltid kan påräkna stöd från det största oppositionspartiet. Vi behöver inte sträcka ut någon hand; vi väntar att få en påringning på dörren. Vi är dock intresserade av att få veta när detta sparpaket kommer. Att det kommer är jag personligen helt övertygad om. Regeringen försöker i finansplanen ge ett intryck av att budgetunderskottet nominellt skulle kunna sjunka något och, i reala termer, sjunka ordentligt nästa budgetår. Men i själva verket stiger naturligtvis underskottet år för år, om inte verksamma besparingsåtgärder sätts in. Jag har tidigare förutspått att förslag därom måste presenteras senast i budgetpropositionen om knappt ett år. Det måste vara farligt, tycker jag, att fram till dess låta kommunalpolitiker och lojala partiarbetare, som läst partikongressens protokoll, tro att lösningen ligger i en tillväxt som härrör från den offentliga sektorn. När avser finansministern att presentera det nödvändiga sparförslaget? Blir det redan i kompletteringspropositionen i vår? Blir det i sommar, när riksdagen inte är samlad men budgetarbetet i departementet börjar på allvar? Eller får vi ett numera traditionellt åtgärdspaket vid höstriksdagens början, där socialdemokraterna överger den offentliga expansionspolitiken och ansluter sig till den åtstramningslinje som vi moderater sedan länge har fört?

Fru talman! Jag tycker att finansministern tar litet för lätt på detta med en principiellt enig opposition. De kollektiva löntagarfonderna är ju ändå en stor central, ideologisk och praktisk fråga för det socialdemokratiska partiet. Eller har jag möjligen missförstått det? Finansministern säger sedan att det inte är någon sakfråga att de borgerliga partierna är ense om att säga nej till något som i grunden skulle förändra vårt marknadsekonomiska system. Det negligerar finansministern. Jag tror att det är att se något vårdslöst på frågan om de kollektiva löntagarfonderna och de därmed sammanhängande problemen. Jag har tidigare i dag berört den debatt jag här i kammaren förde med Kjell-Olof Feldt om kompensationen till pensionärerna. Det är en fråga där det är ganska intressant att få en indikation på var regeringen står. Hur allvarlig är man när man uttalar sig allmänt välvilligt om vårt förslag om att systematiskt försöka bryta utgiftsautomatiken? Är det möjligt att gå till verket och bryta automationen i utgiftsökningarna och, som finansministern lovar, ändå ge full kompensation till ATP-pensionärerna? Jag har inte rätt till ytterligare repliker, men det vore trevligt att få en bekräftelse på detta av finansministern. Kan han ange med vilket allvar och anslag man i finansdepartementets fortsatta arbete tar sig an dessa automatikfrågor? Så till frågan om besparingar och bokföringstransaktioner. Självfallet måste det finnas köpare av de statsliga företagen för att kunna frigöra kapital. Men det är faktiskt så med de flesta besparingsalternativ och besparingsinsatser att de måste ge effekt för att de skall vara att räkna med. Med hänsyn till hur kapitalmarknaden ser ut nu tror jag det skulle finnas stora möjligheter att privatisera en lång rad statliga företag. Jag tycker att man nu bör ta den chansen att lätta trycket på budgeten. Finansministern ironiserade sedan över att jag tog upp exemplet karensdagarna i samband med diskussionen om devalvering. Vad jag menade var bara följande. Devalveringen kostar ju genomsnittslöntagaren en halv månadslön. Det kan vi väl vara överens om, för det berömmer man sig ju av här. Men när vi föreslog införandet av karensdagarna, ett förslag som kostade väsentligt mindre, var det ingen hejd på talet om vilka olyckor som skulle vältra över löntagarna. Jag menar inte alls att de är utbytbara. Men när det gäller att komma till rätta med vår ekonomi är de båda reaktionerna ganska intressanta. Jag tror att de är betydelsefulla för löntagarna ute på arbetsplatserna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag i mitt inledande anförande försökte anslå en ton av samförstånd. Tyvärr måste jag konstatera att det ännu inte finns mycket av samförstånd. Tydligen är det en ganska lång bit kvar på vägen innan verkligheten hinner ifatt socialdemokratin och regeringen. Jag beklagar detta.

Fru talman! I den här debatten har vi kunnat notera att det finns vissa ljuspunkter i den internationella ekonomin. Det är naturligtvis av vikt att ännu en gång slå fast att med Sverige jämförbara länder, för Sverige viktiga länder med tanke på handel etc., har en mycket lägre inflationstakt än vårt land. Vidare är det betydelsefullt att vi får en kraftig nedgång när det gäller oljepriserna. Det är saker som varken vi i den svenska riksdagen eller den svenska regeringen har något inflytande över. Kjell-Olof Feldt sade tidigare att man nu börjar se resultat av den socialdemokratiska politiken. Men då är det viktigt att konstatera att dessa ting inte har ett dugg med er politik att göra. Tvärtom är det tyvärr så att vi i Sverige fortfarande har en inflationstakt som är dubbelt så hög som den vi hoppades på att ha den period under vilken skatteöverenskommelsen skulle genomföras. Naturligtvis är det väsentligt att målet för den reformen tryggas, att en 50-procentig marginalskatt skall gälla för 90 26 av inkomsttagarna. Om vi inte når fram till det målet år 1985, har ni förfuskat själva reformen. Kjell-Olof Feldt säger att den politik som folkpartiet för inte är så märklig. Man försöker föra över mera till människors inkomster, så att de får köpkraften den vägen i stället för att få den genom transfereringar via statskassan — det må gälla livsmedelssubventioner, bostadsrabatter eller någonting i den vägen. Här har vi ju gjort reala besparingar på 10 miljarder kronor, Kjell-Olof Feldt! Människorna får alltså en chans att själva skapa sin egen köpkraft via inkomster och lägre skatter. Men då säger Kjell-Olof Feldt att vi har en annan fördelningspolitik. Han pekar på sänkningen av momsen. Såvitt jag förstår är en lägre moms till fördel just för de lägre inkomsttagarna. Det är ju dessa som i egenskap av konsumenter mest känner av en hög moms. De drabbas mycket hårdare än de högre inkomsttagarna. Därför tycker jag att beskrivningen av vårt förslag var helt felaktig. Fru talman! Allra sist vill jag säga att det fortfarande finns några allvarliga inslag i den svenska ekonomin som fordrar att regeringen tar krafttag. Det gäller att få ned inflationstakten. Det gäller att få ned budgetunderskottet, som är rekordartat. Ni måste förhindra att utgiftsökningen sker i samma takt som noterats under det senaste året, då vi haft en utgiftsökning på 17 70. När det gäller statsbudgeten är det ett rekord i utgiftsökningar. En sådan politik tål vi inte, med tanke på den obalans som vi redan har.

Fru talman! Då är vi alltså inne i den runda av debatten där Kjell-Olof Feldt hamnar i Östeuropa. Det brukar bli så när man debatterar med landets finansminister. När argumenten är slut kommer dessa buskisargument. Vi har tidigare i dag diskuterat vpk:s ekonomiska politik, och den har av företrädare för finansutskottet bedömts som sympatisk men ”konsumistisk”. Det lyckades vi motbevisa. Den är inte konsumtionsinriktad — den är tillväxtinriktad på ett annat sätt som skapar jobb. Senare kom en socialdemokratisk ledamot upp och sade att två miljarders skillnad i budgetunderskott — det gällde folkpartiet — var växelpengar. Då måste väl tre fyra miljarder åt andra hållet — som i vpk:s förslag — också vara växelpengar. Det är klart att när argumenten mot vpk:s politik är slut, då hamnar man där finansministern hamnar. Det finns ändå en viss skillnad när det gäller att tro på att en ökad export skall kunna äga rum i en omvärld som har så stora problem som nu. Visst kan man peka på att det finns många tecken i USA. Men problemen i Västtyskland och England är ju större än någonsin. Vi menar att en ökad export kan ersättas av en minskad import genom ökad inhemsk produktion. Det är ett ganska enkelt, logiskt tänkande. Och det är i den riktningen som vi har föreslagit investeringar på samhällsekonomins område, för att kunna minska vårt importberoende, för att kunna få till stånd en ekonomisk utveckling som gör att vi på sikt kan betala våra utlandsskulder och räntor. Vi måste också räkna litet grand med hur andra länder kommer att reagera på de svenska försöken att vinna denna exporttävlan. Kortsiktigt kan det bli vissa framgångar. Men vi hörde i morse att stålarbetarna i USA har sänkt sina löner med 9 kr. per timme. Och bilarbetarna har tidigare fryst lönerna för att de skall vinna sin exporttävlan. Detta är en omöjlig sits, herr finansminister. Man måste gå in för en mer planerad utveckling där man bygger mer på vår ekonomiska framtid och på våra egna behov, att fylla den efterfrågan som finns inom landet. Jag sade i mitt anförande att vi alltid kommer att vara beroende av utlandet. Oavsett om vi vill det eller inte och oavsett om vi går över till en socialistisk ekonomi eller fortsätter som vi gör, kommer vi att vara beroende av utlandet i mindre eller större grad. Men jag tror att det är farligt att öka beroendet. Och ni bygger er politik på att vi skall klara denna exporttävlan. Det är ju själva navet i alltihop. Kort tillbaka: De som förlorar på devalveringen, de som förlorar på skatteuppgörelsen, de som får dåliga avtal, samtidigt som företagen gör enormt stora vinster — tänker ni kompensera dem med någonting? Tänker finansministern ta något initiativ för att se till att de som får betala dessa stora vinster, och de exportvinster som kanske kommer, skall få sin del? Ni har ju sagt i ert program att bördorna skall bäras solidariskt.

Fru talman! Lars Tobisson är väl något av en spårhund när det gäller att hitta splittrade regeringar. Och han har väl varit något av en katalysator när det gäller att spräcka regeringar, vad jag förstår, så jag begriper att han känner vittring här och att jaktlusten tilltar. Men jag skall göra honom besviken: Den socialdemokratiska regeringen står enig bakom de beslut som den fattar, och den kommer att så förbli. Lars Tobisson sade någonting som — om jag fattade honom rätt — innebar att om finansministern skulle genomföra en politik i åtstramande riktning skulle han alltid kunna räkna med stöd från det största oppositionspartiet. Jag antar, fru talman, att detta var avsett som en s.k. dödskyss. Jag har nog väldigt små förväntningar om att den ekonomiska politik och den budgetpolitik som kommer att läggas fram under åren framöver av en socialdemokratisk regering kommer att kunna omfamnas av moderaterna. Det påstås gång på gång att vi under oppositionsåren aldrig hade något budgetalternativ med mindre underskott än de borgerliga. Men om man går tillbaka till riksdagens protokoll kommer man att finna att motsatsen är sant. Av det framgår att vi kunde visa att det var möjligt både att hålla tillbaka utgifterna och att förstärka inkomsterna, med andra effekter på människornas levnadsvillkor och standard än vad den borgerliga politiken innebar — helt enkelt genom att lägga den fördelningspolitiska tyngden på andra ställen. Vi kommer att fortsätta med det. Vi har inte gjort någon hemlighet av, och vi kommer att få tala om det många gånger, att vi icke kan skydda alla grupper från den ekonomiska politikens konsekvenser, utan att den ibland måste drabba även dem som har mycket små marginaler för att klara inskränkningar i sin ekonomi.

Det är alltså denna totalt omvända fördelningspolitik som skapar en sådan oöverstiglig klyfta. I dag tror jag den inte bara finns mellan socialdemokratin och moderaterna, utan också mellan de övriga borgerliga partierna och moderata samlingspartiet. Och det är en välsignelse att det har blivit så att moderaterna isoleras i denna extrema högerpolitik. Sedan ställer Lars Tobisson och andra också ett otal frågor om innehållet i kommande regeringspropositioner. Det tillhör kutymen att regeringen faktiskt, i varje fall inför riksdagen, besvarar de frågorna genom att framlägga sina propositioner. Jag vill bara lägga till en sak i anslutning till det Lars Tobisson sade om expansion kontra åtstramning. Det försöker man nu, som många gånger förr, göra till en enkel svartvit fråga. Det finns en politik som man kallar för sparande och åtstramning, som har mängder av välsignelsebringande effekter, medan socialdemokratin står för en naiv och kortsiktig expansionspolitik. Jag vill ge Rolf Wirtén det erkännandet att folkpartiet i regeringsställning gjorde försök — man kom inte så långt så länge man hade moderaterna med sig i regeringen — och nu gör man försök i oppositionsställning att beskriva att det finns en politik som gör det möjligt att kombinera de här inslagen. Det finns för all del också sådana drag i centerpartiets politik. Det går att kombinera en politik som försöker strama åt den omedelbara konsumtionen, förbrukningen, men som stimulerar investeringar och byggande för framtiden. Det är där vi, och även mittenpartierna i viss utsträckning, tror att skiljelinjen går. Även de offentliga investeringarna, även det offentliga byggandet för framtiden är viktigt i den processen. Man skall inte, med användande av ideologiska skygglappar, så fort det är fråga om att bygga ut något som den offentliga sektorn står för — antingen det är statliga företag eller offentlig verksamhet — säga att det måste stoppas. Där tror jag också att vi har en viktig skiljelinje i svensk politik. Det går att förena avsikterna att hålla tillbaka och t.o.m. att minska den omedelbara förbrukningen och att försöka spara och bygga för framtiden. Den politiken behöver samhällets medverkan, utan att vi för den skull på något sätt försöker minska ansträngningarna att öka de privata investeringarna. I dag får de utrymme i vår ekonomi. Vi behöver allt byggande för framtiden som vi kan få. Nils Åsling blev ledsen på mig för att jag inte var tillräckligt samarbetsinriktad i min replik. Om igen kommer detta kanske inte helt meningsfulla tävlande om vem som är mest samarbetsvillig fram i debatten. Det kanske i och för sig är ett hälsotecken att vi vill vara samarbetsinriktade, i varje fall i våra retoriska övningar. Men i sak är det tydligen, om vi skall ta Nils Åsling på orden, löntagarfonderna som för Nils Åsling är det centrala problemet i centerpartiets relation till arbetarrörelsen. Jag vill bara säga så här till Nils Åsling: I stället för att tillsammans med moderaterna svinga svärdet mot en väderkvarn, för det är det ni gör i er reservation i dag, bör ni vänta tills det föreligger ett genomarbetat förslag och i så fall angripa det. Dessutom har vi faktiskt erbjudit överläggningar och diskussioner i den här frågan. Det är ju inte många år, nästan bara månader, sedan både centern och folkpartiet erkände att vi har allvarliga problem i svensk ekonomi: hur vi skall åstadkomma ett tillräckligt stort sparande, hur vi skall få landets löntagare att avstå, så att vinsterna kan växa till en rimlig nivå, hur vi skall minska maktkoncentrationen i näringslivet och hur vi skall sprida inflytande och ägande. Detta har vi varit överens om i många år. Det är bara det att moderaterna gång på gång lockar ut er som Sancho Panza tillsammans med Don Quijote mot vår väderkvarn. Vänta ett slag, så får vi se om det inte skall gå att resonera i den här frågan också! Jag tycker att vi borde ha klarat ut det där med karensdagarna. Vad vi hade emot dem var i och för sig inte kostnaden. Det är riktigt att devalveringen antagligen kostar mer än karensdagarna totalt sett. Problemet med karensdagarna var en social rättvisefråga, en klassfråga, Nils Åsling! Ni ville införa en klassklyfta som hade funnits tidigare i vårt samhälle och som vi med stora ansträngningar lyckats avskaffa. Ni måste förstå att vi som representanter för den rörelse som gjorde detta måste gå till angrepp mot dem. Till Rolf Wirtén vill jag bara säga: All right, jag kan hålla med om att det säkert är bra att människor kan skapa sin egen ekonomiska situation genom arbete och inte behöver vara beroende av bidrag. Och vi skall sträva därhän. Men just när man gör denna förändring — och jag tycker ni tar i för mycket i år — blir det ändå så att den ena gruppen drabbas och den andra gynnas. Det är ett fördelningspolitiskt problem. Till slut vill jag säga till Hans Petersson i Hallstahammar att jag blev förvånad över att få höra att det är ett buskisargument att tala med en kommunist om andra ekonomiska system än det kapitalistiska. Jag trodde att det skulle väcka stor förtjusning hos en vpk-are att få ta upp en debatt om den saken. Nu är det så att det hela inte handlar om det. Det handlar om att det är svårt att exportera mera i en stagnerande världsekonomi. Det håller jag fullkomligt med honom om. Det var därför vi måste ta till en så pass kraftig devalvering, för att förbättra förutsättningarna för detta. Men det angrepp på socialdemokraterna som vänsterpartiet kommunisterna gör är orimligt. Ni säger att vi försöker öka vårt internationella beroende, när vi försöker göra motsatsen och minska det som är det verkligt farliga i dag, nämligen att vi sjunker djupare och djupare ner i skuldsättningens träsk, där vi till slut inte har något annat alternativ än att det är våra långivare och internationella penningorganisationer som bestämmer vår politik. Det kommer vi aldrig att vara med på.

Fru talman! Det kan naturligtvis diskuteras om det är meningsfullt att ägna någon timme eller kanske mera åt ett meningsutbyte kring den kommunala ekonomin, eftersom regeringens ställningstagande ju ännu inte är fixerat annat än i sina huvuddrag. Emellertid är det samtidigt på det sättet, att den kommunala sektorn spelar så stor roll för ekonomin i stort att en finansdebatt utan en diskussion kring de kommunala frågorna nog måste anses vara alltför begränsad. För de allra flesta skattebetalarna är kommunalskatten den klart större delen av den totala direkta skatten. Det är ett av många sätt på vilka man kan belysa den kommunala sektorns betydelse för individerna. Vi har som bekant det högsta skattetrycket i Västeuropa, och förmodligen i världen, och därför måste vi på allt sätt se till att det skattetryck som kombineras av statsskatt och kommunalskatt hålls nere. Man kan verkligen fråga sig, när man ser utvecklingen under den senaste tiden, säg den senaste tioårsperioden, varför egentligen inte någonting har gjorts åt det klara missförhållandet att kommunalskatterna har stigit från 20 90 till 30 96. Det talas ibland om skattehöjningar på 50 öre och 1 kr. Det är ett för människorna i gemen inte alldeles klarläggande sätt att resonera om de här frågorna. Vad vi kan säga är att den kommunalskattehöjning som socialdemokraterna med stöd från olika håll genomfört i Stockholms kommun betyder ett par tre tusen för familjer med vanliga inkomster i Storstockholm, även om den bara uppgick till 1:70. De höjningar av kommunalskatterna som skett avspeglas också i det faktum att kommunalskatterna i dag uppgår till ungefär 100 miljarder, medan däremot den direkta statsskatten uppgår till omkring 30 miljarder. Och vi är som bekant på väg upp. Det står på flera ställen i det aktuella betänkandet att de beräkningar som nu finns visar att kommunalskatterna, om ingenting görs, kommer att stiga och snart vara på väg mot 35 96. Det har fattats beslut om en marginalskattereform, som först som bekant presenterades som en skattesänkning och sedan som en skatteomläggning — nu står det klart vad det är: det är en gigantisk skattehöjning. Den kommer att misslyckas än mera, om vi tillåter kommunalskatterna att urgröpa de marginalskattesänkningar som ändå ingår i den omläggningen. Jag har redan nämnt exemplet Stockholm. Det betyder i praktiken att människorna, om de inte har mycket höga inkomster, i dag i sina skattetabeller måste konstatera att de i själva verket kommer att få antingen lika hög skatt som hittills eller en skatteskärpning på grund av samverkande kommunalskattehöjning och icke lika långtgående statsskattesänkning. Höjda kommunalskatter urgröper och underminerar varje rimlig skattereform här i landet. Därför menar vi från moderat håll att det är absolut nödvändigt att nu långt om länge se till att dessa höjningar stoppas. Och det finns uppenbarligen, i det läge vi nu befinner oss i, bara ett sätt att stoppa dem, och det är att lagstifta. Den lagstiftning vi vill ha till stånd skall innebära att man tillfälligt och i avvaktan på en mera långsiktig lösning av problemen föreskriver ett totalt kommunalt skattestopp för åren 1984 och 1985. Det är i själva verket här i salen som det beslutet och det ansvaret måste tas. Kommunalmännen, som ofta gör utomordentligt förnämliga insatser, har i dag helt enkelt inte någon möjlighet att motstå den press som kommer från skilda håll, eftersom de då skulle få göra mycket smärtsamma prioriteringar. Jag trör att det är nödvändigt och grundläggande för att få ordning på vårt lands ekonomi att man ser till att kommunalmännen också kan lägga ansvaret för ett kommunalskattestopp, med de negativa effekter det naturligtvis får, där det hör hemma; och det hör hemma här. Det är Sveriges riksdag som skall ta ansvaret för denna inskränkning, som det ju faktiskt är, i den kommunala självstyrelsen, och det beroende på att vi har ett övergripande ansvar för samhällsekonomin. Jag är emellertid, fru talman, också angelägen att understryka att den krympningen av den landstingskommunala eller primärkommunala sektorn naturligtvis inte alls måste innebära att värdefull service och värdefulla tjänster helt plötsligt bara försvinner. Det finns ju andra som kan sköta saker här i världen än kommuner och landsting, och ofta bättre. Jag behöver bara nämna City Akuten här i Stockholm som ett exempel. När den offentliga sektorn har misslyckats med att klara av vårdsektorn som den skall, går det att ordna det på annat sätt, och det är naturligtvis den linjen vi måste följa när vi i dag är på väg mot en fullkomligt orimlig situation med en offentlig sektor som ligger på omkring 70 26 av bruttonationalprodukten. På den socialdemokratiska kanten skulle man väl möjligen kunna tala om en viss långsam tillnyktring på det här området. Så sent som vid en interpellationsdebatt i höstas hävdade finansministern att socialdemokraterna höll fast vid 2 20 volymökning; det var nödvändigt för att tillgodose rimliga anspråk. I finansplanen är man mera vag, och i det största minoritetsyttrandet i finansutskottet använder man en formulering som ordagrant bör läsas in i protokollet. ”Det finansiella utrymmet sätter gränser för kommunernas tillväxt”, heter det nu. Det betyder ju att man uppenbarligen inte är beredd att låsa sig för en viss nivå, vare sig det är fråga om 1, 2 eller någon annan procent. Det måste vi, som länge har drivit dessa frågor, ändå betrakta såsom ett mycket betydande framsteg. Men ännu föreligger inte propositionen med detaljerade förslag om den kommunala ekonomin, utan den tillhör det batteri av förslag som regeringen genom finansministern här har aviserat. Det innebär i sin tur att den bedömning som vi från olika partier i dag gör av den kommunala ekonomin sker allmänt och mot bakgrund av den ansträngda samhällsekonomin. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag i detta sammanhang för moderaternas del framhålla att det över huvud taget inte finns något utrymme alls för fortsatt kommunal utbyggnad annat än till äventyrs genom omprioriteringar. Men även de kommer att vara relativt besvärliga. Planeringen måste nu inriktas på att bromsa upp och direkt minska den offentliga kommunala verksamheten. Metoden är kommunalt skattestopp och en inriktning på ökad privatisering av en rad uppgifter. Där får man pröva sig fram. Att driva verksamhet i egen regi t.ex. är ofta utomordentligt mycket dyrbarare och sämre än att lämna ut uppdrag på anbud. Man får över huvud taget på ett helt annat sätt än vi hittills varit vana vid pröva möjligheterna att avkommunalisera verksamheter. Den kommunalisering — eller socialisering, om man så vill — av en stor del av vår verksamhet som har skett under efterkrigstiden måste nu bromsas upp. En specifik fråga, som är av stort intresse i pengar räknat, är indragningen av kommunalt skatteunderlag till staten. Såvitt jag förstår råder det enighet om att indragningen för kommuners och landstings del när det gäller underlaget för fysiska personer var ett provisorium för 1983 och att kommunerna skall ha kvar sin fulla beskattningsrätt på denna punkt. Beträffande juridiska personer framgår det av finansplanen och väl också av den proposition som kommer om någon vecka att socialdemokraterna nu är helt beredda att acceptera att flera miljarder kronor i form av kommunala bolagsskatter även under 1984 och därefter drasin till staten. Det var ju dessa förslag som den borgerliga regeringen lade fram och som möttes av högljudda förebråelser om stöld — för att inte ta till ännu värre uttryck. Men nu är de accepterade. Det är ett omtänkande som vi naturligtvis kan välkomna, men det är trots allt litet beklagligt att socialdemokraterna inte kunde diskutera dessa saker i lugn och ro med den dåvarande majoriteten, medan de själva var i opposition. Vi moderater anser att denna omläggning, denna reform, bör fullföljas på det sättet att kommuners och landstings beskattningsrätt beträffande juridiska personer i sin helhet upphävs. Därmed skapas förutsättningar för enhetlig bolagsskatt i detta land. Det har betydande förtjänster och fördelar i och för sig. Slutligen skulle jag såsom ett led i den moderata politiken på det kommunala området, en politik som står i överensstämmelse med vår allmänna politik när det gäller samhällsekonomin i stort, vilja understryka behovet av direkta besparingar. Vi är inte beredda att konkretisera dem. Det kommer vi att göra i anslutning till den kommande propositionen. Men det råder inget tvivel om att det för en sektor som får ungefär 50 miljarder kronor i statsbidrag måste ligga inom det möjligas gräns att göra rationaliseringar och åstadkomma en minskning av bidragen av storleken 2-3 miljarder kronor. Det är vad vi anser vara nödvändigt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 20 i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Den kommunala ekonomin utgör i dag en mycket stor och tung bit i den totala svenska ekonomin. Det är därför naturligt att den fasas in i den övergripande ekonomiska politiken. Kommuner och landsting bör ta sitt ansvar för att få bättre balans i samhällsekonomin. Utav den anledningen begränsade Fälldinregeringen i sin finansplan kommunernas volymutveckling till I 26 om året. Även om kommunerna ännu inte uppnått detta, var man på god väg. 1981 var volymökningen 3 20 och 1982 1,4 96. Det skall jämföras med 5-6 26 årligen under 1970-talet. Som ett naturligt resultat hade också de kommunala skattehöjningarna kommit ner till en mycket låg nivå jämfört med tidigare. Kommunerna och landstingen har stärkt sin ekonomi mycket kraftigt under den tid vi haft borgerliga regeringar. I 1979 och 1980 års bokslut ökade kommunerna och landstingen sitt egna kapital med sammanlagt 10-11 miljarder kronor vartdera året. 1978 var ökningen mycket större. 1981 års bokslut gav ungefär samma kapitalökning till kommunerna. Åren 1975 till 1976, när vi hade en socialdemokratisk regering, var kapitalökningen 1-2 miljarder kronor för kommuner och landsting sammantaget. Det är naturligtvis många faktorer som har samverkat till det här förhållandet. De borgerliga regeringarna har på en mängd olika sätt vidtagit åtgärder som stärkt kommunernas ekonomi. De väsentligt förbättrade skatteutjämningsbidragen är en sådan sak. Skatteutjämningsbidragen utgjorde 1975 83 till över 10 miljarder kronor. Lägre arbetsgivaravgifter är en annan sak som påverkat kommunernas ekonomi. Fälldinregeringens allmänekonomiska politik och de relativt återhållsamma löneökningarna har givetvis också mycket stor betydelse för kommunernas och landstingens resultatutveckling. Även om kommuner och landsting sammantaget hade fått en mycket stärkt ekonomisk ställning och hade en mycket god finansiell situation, fanns och finns det vissa kommuner och landsting med svag ekonomi. De senaste årens resultatutveckling och höga ränteläge har medfört att spridningen i finansiell situation mellan kommuner och landsting med svag resp. stark ekonomi har ökat. För år 1983 var Kommunförbundet, Landstingsförbundet och budgetdepartementet överens om att kommuner och landsting kommer att få en likviditetsökning i storleksordningen 9 miljarder kronor. Det var under den borgerliga regeringens tid man hade en sådan överenskommelse fram till 1983. En del av denna likviditetsökning var samtliga partier överens om att dra in. De totala statsbidragen till kommuner och landsting ökar också varje år med storleksordningen 4 miljarder kronor om man inte vidtar några reduceringar. Detta är alltså en effekt av de s.k. automatiska ökningar som vi har diskuterat tidigare här i dag. Men hur ser situationen ut efter den socialdemokratiska regeringens åtgärder? Mest oroande är att man i de flesta kommuner och landsting inte har kunnat beakta effekterna av eftervalspolitiken — devalvering, momshöjning, höjning av arbetsgivaravgifter m.m. — när budgetarna för 1983 fastställdes. Kommunernas merkostnader på grund av regeringens åtgärder kan nu uppskattas till 4-5 miljarder kronor utöver de 3,5 miljarder kronor riksdagen våren 1982 beslöt dra in för 1983 och som jag tidigare nämnt. Det betyder att kommuner och landsting nu riskerar att dra på sig mycket stora budgetöverskridanden under 1983. En bedömning av storleksordningen pekar mot att överskridandena 1983 kan komma att motsvara en kommunal utdebitering om 1:20-1:50 kr. Enligt de kalkyler som den s.k. KEA-gruppen gjort beräknas kommunsektorns finansiella situation bli kraftigt försämrad åren 1984 och 1985. Beräkningarna har baserats på antaganden om 7 96 prisoch lönekostnadsökning, 2 20 volymökning av konsumtionen samt en oförändrad investeringsvolym. Kommunalskattesatsen har förutsatts vara oförändrad jämfört med 1983 års preliminära utdebiteringssats. Om 1983 års skatteunderlagsbegränsning fortsätter att gälla 1984 och 1985, blir det finansiella sparandet för kommuner och landsting 1984 — 8,4 miljarder och 1985 — 15,1 miljarder. Det är att jämföra med de tidigare effekterna på + 9 miljarder 1982. Om priser och lönekostnader såväl som konsumtionsvolym utvecklas annorlunda än i det här räkneexemplet, påverkas självfallet det finansiella sparandet. En procentenhet snabbare eller långsammare kostnadsökning eller volymökning ger en försämring eller förbättring av det finansiella sparandet med mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Räkneexemplet för 1984 och 1985 leder enligt Kommunförbundets och Landstingsförbundets bedömningar till följande förändring av finansieringskapitalet under förutsättning att bruttoupplåningen för primärkommunerna blir 6 miljarder kronor 1983-1985 och för landstingen 0,6 miljarder kronor. Nettoupplåningen har beräknats till 1,5—-2 miljarder kronor vartdera året för primärkommunerna. I landstingskommunerna beräknas däremot amorteringarna överstiga nyupplåningen. Detta innebär sammantaget, om man slår ner det på skattesatser, ett hot om kommunalskattehöjningar på uppemot 4 kr. fram till 1985. Det är en orimlighet som man måste beakta. Man kan ju inte gå mot sådana skattehöjningar, som slår just mot de befolkningsgrupper som har det besvärligt. Från centerns sida ser vi det som mycket svårt att ytterligare dra in på statsbidragen till kommunerna mot bakgrund av just de här finansiella utsikterna för 1984. Vi måste hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna, och då ankommer det på kommunerna att prioritera och omfördela sina resurser inom de finansiella ramar som finns. Därvid är det nödvändigt att hälsooch sjukvården, långtidsvården och äldreomsorgen får högsta prioritet Sammanlagt utgår, förutom skatteutjämningen, ca 40 miljarder i bidrag till kommunsektorn. Vi har från centerns sida föreslagit att mycket av de speciella statsbidragen skulle inordnas inom skattekraftsutjämningssystemet. Det skulle också innebära ett bättre utnyttjande av de ekonomiska resurserna. Man skulle slippa byråkratin, och människor ute i landsting och kommuner fick själva avgöra var pengarna bäst skulle nyttjas. Samtidigt som det skulle utgöra en effektivisering skulle det också innebära betydande ekonomiska besparingar för staten och kommunerna. Med en sådan omläggning av statsbidragssystemet behöver heller inget skattestopp införas, vilket förordas i moderatmotionen. Med den utjämnande effekt mellan kommunerna som en förbättring av skatteutjämningen skulle få skulle man också behålla och förstärka den kommunala självstyrelsen. Det är något av en omvändelse under galgen som socialdemokraterna nu visar upp jämfört med när de tidigare satt i oppositionsställning. Nu lägger de på ytterligare en belastning på kommuner och landsting med uppåt 4-5 miljarder kronor. Tidigare sade de att det skulle föranleda stora, otäcka indragningar av servicen för människorna ute i kommunerna, om man, som Fälldinregeringen tidigare ville, gjorde en indragning på endast 3,5 miljarder. Nu belastas de med ytterligare 4-5 miljarder, men då säger man ingenting. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5, 7, 11, 13, 17, 18 och 21.

Fru talman! Vi debatterar här i riksdagen ofta, mycket och länge frågor om statens inkomster och utgifter och frågor om statliga skatter, alltifrån bolagsoch tobaksskatter till den direkta statliga inkomstskatten. Det är kanske också så att det är den direkta statliga inkomstskatten, hur hög eller låg den är, som intresserar våra väljare mest. Det är förklarligt, främst med tanke på des.k. marginaleffekterna. Men i dag skulle jag vilja erinra om att om man ser till summorna av olika skatter är det kommunalskatterna som verkligen leder skatteligan och är den verkligt tunga direkta skatten för medborgarna. De samlade kommunalskatterna ger kommunerna 100 miljarder, medan staten faktiskt bara får in ungefär 35 miljarder i statlig inkomstskatt.

Så snabb är ökningstakten inte längre; det har skett en uppbromsning under senare år. Men takten i kommunernas utgiftsökning är fortfarande snabbare än takten för bruttonationalproduktens tillväxt. Och det är allvarligt. För 1983 beräknar regeringen kommunernas volymökning till 2 20. Vi i folkpartiet menar att det är en för snabb ökningstakt, den måste sänkas till högst 1 96. Det är naturligtvis inte något självändamål att begränsa den kommunala expansionen, men tyvärr är det ett nödvändigt ont. Om vi i Sverige skall kunna rätta till landets dåliga ekonomi är det nödvändigt att en mycket stor del — kanske nästan allt — av den ekonomiska tillväxten avsätts för bytesbalansförbättringar och investeringar som kan ge pengar i stället för större skulder i framtiden. Det är faktiskt bättre att ha pengar än att låna dem. Det utrymme som eventuellt finns kvar skall fördelas på tre olika områden. Det gäller den privata konsumtionen, den statliga konsumtionen och den kommunala konsumtionen. Vi i folkpartiet menar att det inte är rimligt att just den kommunala konsumtionen skall få ta mer än hela utrymmet i anspråk så att det inte blir något över för den privata och statliga konsumtionen. Långtidsutredningen beräknade redan 1980 att utrymmet för den kommunala expansionen måste starkt begränsas, till ungefär 1 20 per år de närmaste fem åren. Sedan dess har halva den femårsperioden gått, och i själva verket har hela utrymmet redan tagits i anspråk. Då kan man naturligtvis teoretiskt säga ”stopp inte ett öre mer”, som moderaterna gör. Men enligt vår uppfattning finns det inte några verkliga möjligheter att hårdra utvecklingen på det sättet. För det första skulle det slå mycket hårt mot vissa kommuner och framför allt mot de enskilda människorna där. Det skulle bli stora skillnader i servicen i olika delar av landet, med en mycket kraftig standardoch serviceförsämring i vissa kommuner och betydligt mildare effekter i andra. Vi menar att det skulle vara orättvist. Människor skall ha en rimlig chans till liknande social service, oavsett i vilken kommun de bor. För det andra vet man erfarenhetsmässigt — framför allt tror jag att alla som har varit engagerade i kommunal och landstingskommunal verksamhet vet det — att det tar tid att göra omprioriteringar i budgetar. Om man verkligen vill lyckas undvika att nedskärningar drabbar de allra svagaste, t.ex. de utförsäkrade arbetslösa som behöver socialbidrag eller pensionärer som behöver bostadsbidrag — och det vill vi i folkpartiet — kan man inte göra indragningar och omprioriteringar på en eftermiddag. Under sådana omständigheter händer det med säkerhet olyckor av den arten. Det är likaså ett faktum som vi måste komma ihåg, att de befolkningsomflyttningar och åldersförändringar som pågår i sig innebär vissa ökade utgifter för kommunerna. Om vi skulle acceptera det som lustigt nog kallas nolltillväxt — hur kan något växa till noll? — samtidigt som vi vet att vi har ett ökande antal pensionärer över 80 år, skulle det kunna bli katastrof i fråga om antalet platser i långvården på landstingens sjukhus, bara för att ta ett exempel. Det är oacceptabelt. Samtidigt, fru talman, har det visat sig — det vet varenda ledamot i riksdagen — att den kommunala utvecklingen i mycket ringa, om ens någon, utsträckning låter sig påverkas av vad vi står och säger i ord och rekommendationer om begränsningar. Sådana rekommendationer har man uttalat i riksdagen och på andra håll tid efter annan utan att de har haft någon som helst effekt på kommunernas ökningar av utgifterna. För att få konkreta effekter krävs det uppenbarligen, här precis som på alla andra områden, mer än ord. Det som har visat sig vara verkningsfullt är begränsningar i det s.k. finansiella utrymmet hos kommunerna. Det var ett sådant synsätt som låg bakom riksdagsbeslutet förra året om indragning av 3,5 miljarder kronor från kommunsektorn. Det har också resulterat i att expansionstakten har sänkts, men det är inte tillräckligt mycket. Det är därför enligt folkpartiets mening nödvändigt att gå vidare på denna väg. Ett ytterligare skäl till att det är nödvändigt med indragning av medel från den kommunala sektorn är behovet av att begränsa det statliga budgetunderskottet. Detta har diskuterats tillräckligt här i dag, och jag skall inte utveckla det. Det kan möjligen tilläggas att inte heller budgetunderskottet låter sig begränsas med bara ord — det krävs konkreta beslut, här som på andra ställen. I folkpartiet är vi beredda att fatta sådana beslut. Jag skulle faktiskt bli mycket förvånad om inte också regeringen kommer att finna — om ett år eller kanske t.o.m. tidigare — att det förhåller sig så att vi har rätt på den punkten. Vi föreslår således att man drar in ungefär 3 miljarder kronor från den kommunala sektorn. Vi har också anvisat hur detta skall gå till. Vi föreslår att det kommunala skatteutjämningsbidraget — som staten betalar och som f. n. uppgår till 10 miljarder kronor — delvis görs om. Det bör i större utsträckning kunna ombildas till ett inomkommunalt skatteutjämningssystem, efter förebild från de kyrkliga kommunerna. Ett liknande system finns f. ö. också i Stockholms län. Ett sådant system skulle kunna utformas så att alla kommuner belastas med en avgift på 1 90 av hela skatteunderlaget. Det ger ungefär 3 miljarder kronor. Dessa pengar används för att betala av de 10 miljarder som staten ger i utjämningsbidrag. En avgift som tas ut på hela skatteunderlaget betyder att alla kommuner och landsting drabbas lika mycket, så att det inte uppstår några speciella fördelningsproblem. För säkerhets skull kanske jag skall nämna att avgiften inte är tänkt att läggas ovanpå indragningen av skatteunderlag från fysiska personer, utan att den indragning som beslutades förra året i så fall skall återgå. Det betyder att kommunerna får tillbaka 1 miljard kronor samtidigt som de får betala 3 miljarder, så den ”nya” indragningen är jämfört med i dagsläget egentligen bara 2 miljarder. Fru talman! Det mesta tyder på att kommunerna har en ganska svår ekonomisk situation framför sig under 1984 men kanske framför allt 1985. För att de skall kunna klara den inkomstminskning som vi föreslår utan att höja skatterna måste de hålla tillbaka volymexpansionen kraftigt. Det blir därför inte möjligt att öka med 2 20, som regeringen hävdar, och naturligtvis än mindre med 3 26, som vpk vill. Det är nödvändigt att hålla sig till högst 192. Jag tror också att det börjar bli alltmer klart för de flesta kommunaloch landstingspolitiker att det inte längre är möjligt att bara höja kommunalskatten. Kommunalskatten slår mycket hårt mot de lägre inkomsttagarna. Det kan inte ligga någon särskilt stor poäng i att med en utsträckt hand ta in pengar från låginkomsttagarna, och från oss alla, genom att höja skatten och med en annan utsträckt hand ge ut samma pengar för att öka servicen på något sätt. Det finns därför ett allt större motstånd mot ytterligare kommunalskattehöjningar. Naturligtvis behöver det inte bli så mycket större än det redan är hos medborgarna, men det börjar också växa fram hos kommunalpolitikerna, och det är bra. Därtill kommer att kommunerna under senare år har börjat bli mer och mer på det klara med att man måste prioritera bland utgifterna. Under de glada 1960 och 1970-talen, när det fanns mycket pengar i landet, skedde i många kommuner inte några prioriteringar alls i ordets egentliga mening. I stället skedde det många ökningar på en del områden, och redan existerande verksamhet ifrågasatte ingen människa. Men nu, i en knappare ekonomisk verklighet, är det nödvändigt att fundera på vilka utgifter som är de viktigaste. Det börjar i en hel del kommuner bli tal om reella omprioriteringar, och det är bra. Vi måste nog också vara på det klara med att kommunerna måste kunna ta betalt för sina tjänster, utnyttja det som vi brukar kalla avgiftsfinansiering i större utsträckning än i dag. Det är viktigt, inte bara som en finansieringskälla, ett sätt att få in pengar i ekonomin, utan kanske också rent pedagogiskt, för att få ett närmare samband mellan den enskilda människans utgift och den faktiska förmån eller tjänst som hon får. Det är faktiskt inte alltid självklart att medborgarna verkligen värderar förmånen eller tjänsten i fråga lika högt som kostnaden. Vi menar dessutom att effektiviteten i den kommunala servicen måste kunna ökas. Jag vill bara säga ifrån, fru talman, att det här inte är något angrepp på de människor som nu arbetar i kommuner och landsting. Jag vet att de alla gör allt så gott de kan. Men det kan i alla fall handla om hur deras arbete är organiserat. Från andra områden vet vi att en verksamhet som växer mycket snabbt — det har ju kommunernas verksamhet gjort under efterkrigstiden — mycket sällan uppnår en hög effektivitet. Det gäller förmodligen även kommunerna, inte bara de storföretag i Sverige från vilka de erfarenheterna är hämtade. I sådana fall kan en period av långsammare utveckling vara välgörande — man hinner se över hur arbetet är organiserat liksom andra arbetsförhållanden. Man vet inom vissa områden, t.ex. landstingen, genom studier, att personalomsättningen är mycket hög eller kanske att personalomsättningen hittills har varit mycket hög. Detta medför stora kostnader för arbetsgivaren, landstinget, men det medför också — vad jag tycker egentligen är värre — sämre kvalitet på vissa typer av tjänster. Det kan på sina håll gälla viss sjukvårdspersonal, där en stor personalomsättning är till nackdel för patienterna och vårdens kvalitet. Vi menar från folkpartiets sida att effektiviteten i kommunerna också borde kunna ökas genom att dessa i större omfattning utnyttjar de möjligheter som finns till konkurrens. Om man i större utsträckning försökte med anbudsförfarande och privata entreprenörer skulle man kunna få veta vad det kunde ha kostat att utnyttja ett privat företag i stället för att göra någonting själv. Antingen kan man genom att anlita ett privat företag sänka kommunernas kostnader för arbetet i fråga eller också kanske man kan utnyttja detta till att få nya kunskaper och se över hur arbetet skulle kunna utföras på ett billigare sätt i egen regi och på det sättet pressa kostnaderna. Båda resultaten skulle höja effektiviteten i det utförda arbetet. Vi tror också att man bör kunna utnyttja privata initiativ på områden som hittills varit nästan förbehållna offentligt monopol. Det i dagarna aktuella exemplet med City Akuten i Stockholm är ett utmärkt exempel, som borde kunna följas av fler inom det här området. Etableringskontrollen för exempelvis tandläkare vill vi från folkpartiets sida slopa, men den har i stället nyligen förlängts av socialdemokraterna. Folktandvården är dock så pass utbyggd nu, att det inte finns någon anledning att förbjuda privata tandläkare att sätta upp praktik varhelst de tror att det finns patienter. Vad vi skall tänka på är faktiskt att det handlar om att människor skall få sina tänder lagade, inte varifrån tandläkaren får sin lön. Den omprioritering som vi i folkpartiet menar måste ske när det gäller den kommunala verksamheten betyder inte att de tjänster som f.n. ges av kommuner och landsting inte längre skall finnas. Det betyder självfallet inte heller att tjänsterna inte i framtiden kommer att erbjudas av kommuner och landsting. Men vad som däremot är nödvändigt är att kostnaderna för att ge dessa tjänster i större utsträckning måste bäras av dem som använder tjänsterna. Annars kanske man, som jag tidigare sade, inte kan vara riktigt säker på att den som använder tjänsten uppskattar den efter dess rätta värde. Fru talman!

För folkpartiet är det mycket viktigt att det sparande som är nödvändigt inte går ut över dem som bäst behöver kommunernas hjälp.

Fru talman! Sex borgerliga regeringsår innebar attacker på bred front mot vad arbetarklassen i hård kamp erövrat. Reformer och standard undergrävdes av den ekonomiska politik som fördes. Direkta försämringar genomfördes också. Det var en viktig uppgift i förra årets val att göra slut på denna politik. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna ställde den uppgiften. En ny majoritet blev också resultatet av valet. Men för den nya regeringen en politik som svarar mot väljarnas förväntningar? De fyra vallöftena i fråga om sjukförmåner, arbetslöshetsersättning, pensioner och barnomsorg förverkligades. Det var bra. Mindre bra var den finansieringsväg regeringen valde, nämligen momshöjningen. Tack vare vänsterpartiet kommunisternas motstånd förhindrades en höjning av matkostnaderna. Den överenskommelse som träffades mellan socialdemokraterna och vpk om höjda matsubven tioner var bra för folkflertalet. Stora förväntningar ställs nu på den tillsatta utredningen om differentierad moms med inriktning på helt slopad matmoms. De som väntat en radikalt annorlunda politik än vad de borgerliga regeringarna bedrev blev nog något besvikna vid läsningen av årets budgetproposition. I alltför hög grad har den socialdemokratiska regeringen okritiskt övertagit den borgerliga regeringens kvarlåtenskap. Man har inte städat tillräckligt i kanslihusets skrivbordslådor innan man satte i gång. Det var sannerligen inget bra arv borgarna lämnade efter sig; det bör slås fast. Vpk ställde i valrörelsen till debatt vad en ny majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokrater och kommunister, borde uträtta för att bryta med sex års borgerlig svångremspolitik och social nedrustning. Det är stora grupper som aktivt medverkade till att bryta den borgerliga regeringspolitiken och som nu ställer förväntningar på en ny politik. Pensionärer, arbetslösa, sjuka, barnfamiljer och låginkomsttagare drabbades hårt av borgarnas politik. De ställer med all rätt stora förväntningar på den nya majoriteten. Vi hävdade och hävdar alltjämt att det krävs en radikalt annorlunda politik, en politik som tar sikte på att begränsa spekulationen och gagna de breda befolkningslagrens intressen och flytta fram positionerna. Det krävs både omedelbara åtgärder och ett långsiktigt perspektiv. Om politiken inte radikalt bryter med den borgerliga regeringspolitiken kan det skapa resignation hos dem som måste mobiliseras till kamp mot de borgerligas försök att på nytt ta rodret. I debatten om samverkan för att lösa krisens problem — det har talats mycket om utsträckta händer — har vi från vänsterpartiet kommunisterna rest frågan om samarbete med vem och för vad. Det behövs ett brett samarbete mot arbetslöshet, för rätten till arbete, för rätten till bra och billig mat och bostad, mot maktkoncentration, för demokrati, för en rättvis fördelningspolitik, mot rovdrift och naturförstörelse, för utbildning och kultur. Men var står samarbetspartnerna att finna i dessa frågor? Inte vittnar de borgerligas motioner och reservationer till regeringens förslag om någon vilja att medverka i dessa angelägna frågor. De borgerliga vill driva kursen allt längre åt höger. Mest krasst kommer detta till uttryck i moderata samlingspartiets förslag, som går ut på att kraftigt försämra den sociala servicen, öka arbetslösheten och vrida klockan tillbaka. För en socialdemokratisk regering borde det i detta läge vara naturligt att verka för en mobilisering av hela arbetarrörelsen och de breda skikt utanför denna som har intresse av att högerkrafterna trängs tillbaka och att politiken utformas i det stora folkflertalets intresse. Den internationella kapitalistiska krisen, som med växlande styrka påverkar utvecklingen i alla länder, har av de borgerliga regeringarna i vårt land hänsynslöst utnyttjats för att angripa de arbetandes ekonomiska och sociala standard. Krisen slår hårt mot de svagaste grupperna. Vilka är det som hårdast känner av arbetslösheten? Vilka drabbas hårdast av inflation och dyrtid? Vilka blir lidande av försämrade sociala villkor? Givetvis arbetarklassen. Nu behövs en ny politik. Det påstås att vi inte har råd att låta kommuner och landsting utveckla sin verksamhet. Men har vi råd att förvärra arbetslösheten — särskilt bland kvinnorna och ungdomen — och samtidigt försämra sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och skola? Vi har inte råd med arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. Men har vi råd att låta hundratusentals människor — därav ett stort antal ungdomar — gå arbetslösa? Vi har inte råd att värna om standarden för sjuka, gamla, arbetslösa och barnfamiljer. Men har vi råd att satsa på det miljardslukande JAS-projektet, som nu regeringen ämnar genomdriva med borgerligt stöd mot ett starkt motstånd inom socialdemokratin? Vi har inte råd att skydda de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället. Men har vi råd att sänka skatten för höginkomsttagarna? När det gäller såväl kampen mot arbetslösheten som strävandena till social och ekonomisk rättvisa har kommuner och landsting en framträdande roll. Jag vill ta upp en del av de frågorna här. Det är också därför som vpk motsatt sig attackerna mot kommuner och landsting. Vi menar alltjämt att utrymme måste ges för en utbyggnad av den kommunala verksamheten, i en ungefärlig storleksordning av 3 96. Vi har stöd för denna linje. ”Låt offentliga sektorn växa”, sade statssekreteraren Berit Rollén i arbetsmarknadsdepartementet nyligen i en intervju i LO-tidningen. Hon pekar på att där finns både behoven och människor som vill ha jobb. På samma tema har det socialdemokratiska ungdomsförbundet — SSU — tagit till orda och påmint om att den kommunala åtstramningen har fortsatt trots utställda löften om motsatsen i valrörelsen. Finansutskottet skriver att det i nuvarande finansiella läge inte är meningsfullt att ange någon preciserad volymtillväxt för den kommunala konsumtionen. De kommunala variationerna anses också vara så stora att ett genomsnittligt tal inte kan vara riktgivande för landet i sin helhet. Till detta, fru talman, kan sägas: 1. För inte så länge sedan ställde det nuvarande regeringspartiet — då i opposition — upp målsättningen om en kommunal tillväxtökning på 2 26. De kommunala variationerna fanns även då! Finansutskottet tycks också vara i otakt med kommunförbunden. 2. När de borgerliga iscensatte sitt rån mot kommuner och landsting och berövade dem 3,5 miljarder kronor protesterade vi från både vpk och socialdemokraterna. Det verkar dock inte som om regeringen är beredd att fullt ut återställa läget för kommunerna före den borgerliga attacken. Finansutskottet anför att ”under beaktande av de viktiga uppgifter kommuner och landsting har att utföra är det viktigt att den kommunala utvecklingen inordnas i ett övergripande samhällsekonomiskt perspektiv”. Nu befinner vi oss i den situationen att de övergripande samhällsekonomiska perspektiven skall diskuteras i dag, utan att den kommunala utvecklingen kan inordnas. Först om en vecka presenterar regeringen sina förslag rörande kommunernas ekonomi. När jag hör debatten här om de kommunala frågorna vill jag notera att riktiga beskrivningar om kommunalskattens tyngd kan även göras från borgerligt håll. Men slutsatserna blir fel när man vill minska statsbidragen till kommunerna och t.o.m. dra in skatteunderlaget för kommunerna. Folkpartiet vill begränsa den kommunala volymökningen ytterligare och pläderar för ökad avgiftsfinansiering och privatisering. Moderaterna är som vanligt mest öppet reaktionära. En väntad kommunal konsumtionsökning om 1,5 96 skall pressas ner till 0, skattestopp införas, skatteunderlaget från juridiska personer skall permanent fråntas kommunerna, transfereringarna till kommunerna från staten skall minska och besluten om barnomsorgsutbyggnad skall upphävas. Att detta leder till social nedrustning är klart. Ökad privatisering var det enda alternativ som Lennart Blom kunde erbjuda här. Jag vill ställa följande frågor till företrädarna för de övriga partierna: Tror ni att ni kan lösa landets ekonomiska problem genom att attackera kommuner och landsting? Vad är det som talar för det? Tror ni att ni kan lösa landets ekonomiska problem genom att öka arbetslösheten? Det är nämligen en av följderna av attackerna mot den kommunala sektorn. Detta drabbar i hög grad kvinnorna och ungdomen. Kommunalarbetareförbundet redovisar stigande arbetslöshetssiffror. Det är kvinnorna som dominerar arbetslösheten inom denna sektor. Utöver det allmänna gissel som arbetslösheten utgör, slår den också särskilt hårt mot kvinnorna och försvårar jämlikhetssträvandena, men det bekymrar naturligtvis inte högerkrafterna. ”På den kommunala sektorn nyanställdes under 1970-talet årligen 30 000-40 000 personer, dvs. kommuner och landsting lyckades tillsätta både nytillkomna på arbetsmarknaden och de som blev överflödiga inom industrin”, framhöll avdelningsdirektör Knutsson i Kommunförbundet nyligen i en tidningsintervju. Han kunde också berätta att under förra året minskade antalet anställda med 4 000-5 000 personer. Tror ni att ni kan lösa landets ekonomiska problem genom att försämra sjukvård, barnomsorg, skola, social verksamhet och äldreomsorg? Ökad arbetslöshet och sociala försämringar är ingen väg som för framåt. Det är bakåtsträvarnas väg. Bakom de borgerligas tal om behovet av ekonomisk åtstramning sticker den reaktionära bockfoten fram. De vill pressa tillbaka vad arbetarklassen i hård kamp har erövrat. Kollektiva omsorger och solidaritet skall ersättas med privatisering och individualism. Inte ens påståendena om ekonomiska besparingar håller vid en granskning. Det som skenbart sparas på ett område kan innebära större utgifter på ett annat, detta i förening med många mänskliga tragedier i arbetslöshetens och den sociala utslagningens spår. Har aldrig den tanken trängt sig fram, att en satsad miljard på den kommunala sektorn skulle kunna betyda motsvarande minskning av exempelvis AMS medelsbehov? I det socialdemokratiska krisprogrammet Framtid för Sverige kan följande läsas: ”Det är viktigt för arbetarrörelsen att hela tiden visa fram motiven bakom den nygamla kritiken av den offentliga sektorn. Det är viktigt att slå vakt om de värderingar, som uttryckts i praktisk politik genom utbyggnad av den offentliga sektorn: den sociala tryggheten, stöd till de svaga grupperna, människornas solidariska ansvar för varandra och samhället.” Låt mig säga: Må dessa tankeväckande ord också bli vägledande för den socialdemokratiska regeringspolitiken! Fru talman! Att över hela linjen bryta med den borgerliga politiken är en nödvändighet för att man skall kunna lösa de angelägna uppgifterna i vårt land. De kan aldrig lösas i samförstånd med högerkrafterna, utan endast i strid med dessa. För att mobilisera alla progressiva krafter krävs en regeringspolitik som ger perspektiv för kampen. Förutsättningarna för en ny politik har skapats. Nu gäller det att utnyttja dessa.
Fru talman! Nils Berndtson undrar om vi tror att vi kan lösa landets ekonomiska problem genom att attackera den kommunala sektorn. Jag beklagar att Nils Berndtson inte lyssnade mer på vad jag faktiskt sade, men innan jag går in på det vill jag säga till honom att vi vill lösa landets ekonomiska problem genom att göra besparingar på många områden. Ett av dessa områden är den kommunala sektorn. När jag berörde detta talade jag mycket och länge om att vi skall sänka takten i ökningen. Det innebär att vi vill ha en ökning med 1 9 i stället för med 3 926. Det innebär faktiskt inte att vi attackerar kommunerna, utan att vi vill försöka varna dem, så att det finns pengar kvar till kommunal service i framtiden. Det är detta vi är ute efter, Nils Berndtson. Dessutom, fru talman, talade jag länge och mycket om behovet av att effektivisera arbetet i kommunerna. Jag tycker att också Nils Berndtson skulle fundera över om det inte går att göra detta på ett och annat område.
Fru talman! Vem drabbas av dessa besparingar, Karin Ahrland? Vad den kommunala sektorn sysslar med är ju verksamhet som är angelägen för dem som har det svårast i samhället. Vilka är det som drabbas av ökad avgiftsfinansiering? Jo, det är de som är sjuka eller som av andra skäl behöver anlita de kommunala omsorgerna. Med ett ökat privatiserande, som man företräder från borgerligt håll, undergrävs tankarna på solidaritet i samhället. I sitt anförande uppehöll sig Karin Ahrland också vid kommunal resp. privat konsumtion. Vad är det? Utbyggd kollektivtrafik och kollektiv barnomsorg är kommunal konsumtion. Bilism eller det förhållandet att kvinnor tvingas stanna hemma för att vårda barn är sådant som hänför sig till privat konsumtion. Vilket föredrar Karin Ahrland?
Fru talman! Jag vill påpeka att jag t.o.m. avslutade mitt anförande på ett sådant sätt att ingen skulle tvivla på mina åsikter om vikten och värdet av barnomsorg, att det är ett av de områden som folkpartiet faktiskt prioriterar, om vi skall använda detta ord. Det är nödvändigt att garantera barnomsorgen, eftersom barnen handlar om framtiden och eftersom jag är precis lika mycket som Nils Berndtson på det klara med att det är barnfamiljerna som har det besvärligast i Sverige i dag. Nils Berndtson talar med fasa om ordet privatisering. Jag talar med glädje om värdet i att en del människor i Stockholm numera kan få komma till en läkare på en kvart, i stället för att sitta och vänta en vecka. Jag tycker faktiskt att det är viktigt. Det väsentliga, Nils Berndtson, är att de inte behöver betala mer pengar för det — sjukförsäkringen gäller nämligen ändå.
Fru talman! Det var säkert inte något fel på orden eller någon brist på omtänksamma ord i Karin Ahrlands anförande. Det är väl egentligen bara högern som talar klarspråk om vad det är man syftar till. Beträffande handlingarna, Karin Ahrland, innebär det att om man stryper till ytterligare för kommunerna och t.o.m. tar ifrån dem skatteunderlag, måste det innebära att de svagaste grupperna drabbas först och hårdast.